Fru talman! Majléne Westerlund Panke säger att den avreglering av högskolan som har skett leder till ett ökat ansvar för de enskilda enheterna, bl.a. för hur medlen används, men också för hur man lokaliserar sina olika verksamheter, och att det gäller alldeles speciellt SLU. Jag tycker det var ett utomordentligt välgörande och klargörande inlägg i det avseendet. Då vet vi att man inte från ministerhåll kan gå in och ange att en viss ort skall vara kvar inom SLU:s verksamhetsområde. Det ankommer enbart på SLU:s styrelse att fatta dessa beslut sedan rikdagen har fastlagt ramarna. Det tycker jag var bra och välgörande. Sedan tog Majléne Westerlund Panke också upp det statsfinansiella läget. Hon nämnde att vi alla måste hjälpas åt med att spara på statens utgifter. Det är alldeles riktigt. Vad vi från oppositionens sida har reagerat mot är att besparingen på SLU är utomordentligt framtung. Man tar det här stora yxhugget nu, direkt, utan att se till hur besparingen skall kunna läggas ut under en period på kanske fram till 1998. Även på den punkten fick jag ett klargörande som innebär att SLU fram t.o.m. 1998 inte skall få vidkännas några ytterligare besparingar, och att man därför kommer att kunna bli litet mera jämställd med övriga universitet och högskolor. Jag hoppas att jag har tolkat rätt på den punkten. När det gäller Stiftelsen för lantbruksforskning, där det rör 40 miljoner kronor, vill jag bara säga att det i och för sig är riktigt att näringen så småningom kan överta dessa forskningsanslag. Men att hugga av dem från den ena dagen till den andra innebär att man sätter många forskningsprojekt i knipa och att de inte kommer att kunna fullgöras. Det hade kunnat lösas betydligt bättre och effektivare på ett annat sätt.
Fru talman! När det gäller SLU och de forskningsråd som hör till universitetet uttryckte Rune Rydén att vi gör väldigt drastiska nedskärningar. Han jämförde det hela med ett yxhugg. De siffror Rune Rydén använde i sitt inledningsanförande är väl korrekta. Lantbruksuniversitetet får vidkännas nedskärningar på 10,4 %, när motsvarande siffra för övriga universitet ligger på strax över 2 %. Men när man ser vilket yrkande Moderaterna har rör det sig om en skillnad på endast 30 miljoner kronor. Då måste gränsen för yxhugg gå någonsans mellan 8 Jag tycker att det är att använda litet för drastiska ord när det är så liten skillnad.
Fru talman! "Drastiska ord" - ja, men det är på marginalen som det är väldigt avgörande hur besparingarna görs. 30 miljoner kronor är avgörande för om verksamheter behöver läggas ner från den ena dagen till den andra eller om man kan fasa ut på lämpligt sätt. Det är där som vi i oppositionen är emot regeringens sätt att lägga besparingar. Man har inte gjort så här på något annat område. Så har man framför allt inte gjort inom Utbildningsdepartementets område. Varför då hugga på detta sätt mot Jordbruksdepartementet och SLU? Det kan misstänkas att man har en förutfattad mening om SLU:s verksamhet. Jag hoppas dock att det inte är rätt tolkat.
Fru talman! Jag tror inte att vi skall se detta på det sättet att man skulle ha en missriktad syn på verksamhetens innehåll när det gäller SLU. Vad det i stället är fråga om är besparingar på grund av det statsfinansiella läge som vi nu befinner oss i. Jag är övertygad om att vi, om det statsfinansiella läget hade varit annorlunda, inte skulle ha haft denna besparingsdebatt här i dag. Då hade vi kanske i stället haft en debatt om helt andra satsningar ekonomiskt. Tyvärr befinner vi oss inte i den situationen i dag, och det är jag den första att beklaga.
Fru talman! Majléne Westerlund Panke nämnde inledningsvis vikten av nya kunskaper och kompetens och sade att det är nyckeln till framtiden. Även universitetens roll och mål togs upp. Det som är så svårt att förstå är just vad det är som gör att så mycket mera skall sparas på SLU än på de andra universiteten och utbildningarna. Nya kunskaper och kompetens är nyckeln till framtiden också rörande de områden som SLU arbetar med. Det handlar då om livsmedelsproduktion, miljö och hushållning med naturresurser. Men det här är ämnesområden som jag inte kan se att det är mindre viktigt att satsa på jämfört med andra. Därför frågar jag: Varför gör man särskilt kraftiga besparingar på just nämnda verksamhet?
Fru talman! Som jag betonade i mitt huvudanförande hade det nog gagnat Lantbruksuniversitetet om regeringen hade presenterat en samlad syn på besparingarna när det gäller universitet och högskolor. Tyvärr har det inte varit så.
Fru talman! Jag får inte svar på min fråga om varför man skall spara särskilt mycket på områden som rör miljö, livsmedelsproduktion och naturresurser, och det tycker jag är tråkigt. Det är konstigt att man gör så olika prioriteringar på olika forsknings och utbildningsområden och att man gör det på nämnda sätt. Sedan vill jag nämna Stiftelsen Lantbruksforskning, som man bara kapar av och tar bort resurser för. Detta spelar roll också för andra beslut. Jag nämnde ju tidigare det projekt som gäller burhönsen. Det kan förefalla vara ett litet projekt. Men riksdagen har faktiskt fattat beslut om att alla höns skall vara ute ur sina burar den 1 januari 1999. I dag är det problem i det avseendet. Man har inte löst forskningssidan.

Fru talman! Beträffande bakgrunden till de medel som finns för kollektiv forskning är det ju inte så att vi hugger av alla bidrag till kollektiv forskning. Vad vi tar bort är de 40 miljonerna till Stiftelsen Lantbruksforskning. Pengarna tillkom ju i samband med det livsmedelspolitiska beslutet 1990. Då försvann de s.k. inomramsmedlen och ersattes av de här pengarna som en kompensation. Men redan då betonades att det inte var pengar som varade för evigt, utan så småningom skulle en utfasning ske. Branschen och näringen skulle själva ta hand om medlen. Såvitt jag förstår efter samtal med branschens organisationer har man varit förberedd på detta. Man har kommit ganska långt t.ex. när det gäller att ta ut en avgift på produktionen inom näringen för att täcka upp medlen i fråga. Jag tror att jag kan lita på de uppgifterna. Jag tror därför att man kanske inte behöver vara så mycket av domedagsprofet när det gäller de här projekten. Jag är övertygad om att detta löser sig.
Fru talman! Vilket ökat ansvar blir det när man lägger ner en decentraliserad uppbyggnad? Både Bispgården och Garpenberg har hela tiden, utan anmärkning, haft ett stort ansvar för sitt område. En forskning som branschen skall betala blir en styrd forskning. Grundforskningen måste åtminstone vara statligt finansierad. Jag vet att branschen redan i dag på många håll finansierar en hel del forskning. Stora finansierar t.ex. i Garpenberg när det gäller stabilitet hos plantor. Sådant förekommer alltså redan i dag. Det är bra, för då kan man forska på områden där hjälp behövs. Men grundforskningen är något helt annat. Den måste staten till största delen stå för. Vidare måste vi betänka att skogen ger 75 miljarder per år i exportvinster. Och då skulle man inte ha råd att satsa några futtiga miljoner! Jag tycker att man måste ha litet relation både till nyttan av forskning när det gäller friska livsmedel och en bra miljö i skogen och till att den här branschen finansierar sig själv tusentals gånger om. Det är alltså mycket märkligt att man just beträffande våra största exportinkomster skall dra ner.
Fru talman! I fråga om grundforskningen står staten för det största bidraget, och kommer så att göra. Forskningsbidraget till Stiftelsen Lantbruksforskning stöder en helt annan typ av forskning. Man kan säga att det gäller forskning som är direkt kopplad till näringens produktivitet. Därför kan man tala om tilllämpad forskning. Denna forskning är det alltså meningen att branschen och näringen själva i större utsträckning skall ta ansvar för. Vi anser att det är läge att göra denna förändring nu.
Fru talman! Jag vet att forskare gärna i hög grad vill ha även tillämpad forskning av skogsbolagen, LRF osv., och det är inget fel i det. Men om man släpper den här forskningen från staten kan det bli en väldigt styrd forskning. Vi kanske inte får veta vad vi behöver veta i de här frågorna. Det behöver verkligen satsas här. Vi vet ju att naturen är mycket förorenad, att livsmedel orsakar allergier och att skogen på sina håll dör till följd av försuring. Det finns ju nästan inga gränser för hur mycket man skulle kunna, och även behöva, satsa här. Att staten satsar utgör inget hinder för branschen när det gäller att för framtiden utöka forskningen.

Fru talman! I ett antal motioner till det betänkande som vi nu behandlar har det yrkats på ett antal tillkännagivanden om ändrad regional fördelning av SLU:s resurser för forskning och utbildning. Samtliga av dessa motioner har avslagits. Utskottet pekar dock i betänkandet mycket riktigt på framför allt behovet av tvärvetenskaplig forskning inom den inriktning som hänvisas till naturresursernas användning och forskning för en bättre miljö. Utskottet anför vidare att forskningsinsatserna måste styras och att krav måste ställas på omsorg om miljön i vid bemärkelse. Forskningsstrategin måste vara tvärsektoriell för att göra det möjligt att lösa olika miljöproblem. Det framtida odlingslandskapet måste ge förutsättningar för en biologisk mångfald och ett öppet och varierat landskap, rikt på naturvärden. Det är bra att utskottet formar betänkandet på detta sätt. Men neddragningarna på lantbruksforskningen kan ge negativa effekter, om inte den kunskap och kompetens som byggts upp stärks vid de enheter där en snabb utveckling under senare tid har skett på dessa forskningsområden. Fru talman! Jag vill i detta hänseende hänvisa till Folkpartiets motion som behandlar Skara som ett lantbrukspolitiskt utvecklingscentrum. En tredjedel av den svenska livsmedelsproduktionen sker i Västsverige i dag, och ett flertal huvudkontor för livsmedelsföretagen är placerade i Skaraborg. Livsmedelsindustrin dominerar industrisysselsättningen. Denna koncentration av kunskap och kompetens kommer att få en stark ställning i EU-samarbetet. Vid SLU i Skara kan man skapa nätverk med universitet och högskolor i hela Europa, där forskningsoch utvecklingsarbetet om jordbruk kan ske inom både ekonomi och miljöområdena. Med dagens IT-teknik ges olika universitet och högskolor i regionen nya möjligheter att samverka när det gäller forskning, grundutbildning, information och fortbildning. För att klara regeringens ambitioner om ett miljövänligt, konkurrenskraftigt och konsumentinriktat jordbruk bör man ta till vara den kompetens som finns i den västsvenska regionen och i Skaraborg. Lantbruksuniversitet med lantbruks och veterinärforskning, livsmedelsföretagen med utbildningskapaciteter som Farmek och Analysen samt högskolan i Skövde med specialitet på ADB och företagsledning är ytterligare resurser som bör tas till vara. Dessutom sker i Västsvenska Lantmäns regi utveckling och produktion av alternativa bränslen samt utveckling av etanol och andra alternativa användningar av jordbruksgrödor som industriråvara. Folkpartiet föreslog därför att regeringen med utgångspunkt från de kompetenser och erfarenheter som finns i regionen skulle utreda formerna för hur den forskning och utveckling som i dag pågår och som också planeras vidare skulle kunna stärkas för hela det svenska samhället och naturligtvis också för den västsvenska regionen. Vi pekade också på att en tänkbar plattform kunde vara det nybildade Agro Väst, där samverkan i dag sker mellan lantbruket och livsmedelsbranschens företag, SLU och regionens högskolor samt de regionala myndigheterna. En sådan satsning skulle också stärka det kontaktnät som redan i dag finns med många europeiska forskningsinstitutioner. Därigenom skulle man öka förutsättningarna att få del av de finansiella resurser som finns i EU:s forsknings och utvecklingsfonder. Fru talman! Med all respekt för SLU:s fristående funktion är min uppfattning att utskottet i sin roll som ansvarigt starkare borde ha understrukit vikten av att befintliga starka regionala resurscentra utvecklas och att den samlade kompetensen kommer samhället till del. I tider av besparingar och nedskärningar är detta viktigare än någonsin. Allt handlar inte om pengar. Besparingarna inom SLU kan få konsekvenser. Riskerna är stora att ambitionen inom jordbrukets forskning och den förändring som måste ske inom jordbruksnäringen mot ett miljövänligare jordbruk för ett samhälle i ekologisk balans inte kan uppfyllas. Därför är det viktigt att man tar till vara de kompetenser, den forskning och utveckling som i dag redan finns i Sverige. Med detta inlägg och ett understrykande av vikten av att inte bara se till nedskärningarna och pengapåsen utan också vikten av att se till den kompetens som finns i vårt land yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! I en motion i socialutskottets betänkande uppmärksammas problemen med amalgam som tandfyllnadsmaterial. Det är många som har svåra besvär av amalgamfyllningar. Svårigheten att få gehör för rimliga krav på hjälp med amalgamsanering har varit mycket stora och är så fortfarande. Tandvårdsskadeförbundet har drivit frågan en längre tid. Det finns kliniker som kan erbjuda hjälp till personer med besvär av amalgam, t.ex. amalgamenheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Deras verksamhet har uppmärksammats av Tandvårdsskadeförbundet, som rekommenderar andra landsting att starta motsvarande verksamheter. Svårigheterna att få gehör för sina krav är stora, inte bara för dem som är drabbade utan också för dem som arbetar inom vården, t.ex. läkarna vid amalgamenheten. Den del av motionen som hänvisats till utbildningsutskottet gäller emellertid inte denna fråga, utan frågan om behovet av ett metallbiologiskt centrum. Därmed sätts amalgamfrågan in i ett större sammanhang. Ytterst handlar det om människans miljöförstörande verksamhet. Det moderna industrisamhället har under flera decennier ökat sina utsläpp av tungmetaller i omgivningen genom sopor, avfall, användning av kemikalier i jordbruk, industri och hushåll, industrins utsläpp till luft och vatten, användning av fossila bränslen osv. Vi vet sedan länge att en överexponering av tungmetaller ger skadliga effekter på levande organismer. Det gäller bly, koppar, kadmium etc. och naturligtvis också kvicksilver - den metall som används i amalgam. Laboratorieförsök visar att metylkvicksilver radikalt ändrar cellens livsbetingelser med direkt påverkan på själva proteinsyntesen. Epidemiologiska undersökningar visar ett tydligt samband mellan förhöjda kvicksilverhalter hos gravida och den mentala utvecklingen hos barnen till dessa mödrar. Dessa undersökningar handlar om det kvicksilver som modern tar upp via födan, huvudsakligen fisk. Socialstyrelsen avråder också gravida från att äta fisk från svenska insjöar, just på grund av kvicksilverhalterna. Man känner inte exakt till de fysiologiska förändringarna. Man vet inte heller i detalj hur olika tungmetaller samverkar vid olika typer av skador. Men man vet att samtidig exponering av flera olika tungmetaller kan ge skador som var och en enskilt inte skulle ge vid samma dosering. Metallbiologiskt centrum i Uppsala är en samarbetsorganisaton för forskare inom en rad olika discipliner - forskare som alla arbetar med tungmetallers biologiska effekter. Med hänsyn till bl.a. amalgamfrågans framtida lösning är ett sådant centrum viktigt. Men det har förvisso en större uppgift. Tyvärr är naturens nedsmutsning av tungmetaller redan stor, och den växer. Skadorna av tungmetaller på människa, växter och djur är redan avsevärda. Vi vet att problemen med allergier, inflammationer, vävnadsskador, nervskador etc. kommer att öka i vårt samhälle. Kunskapen om såväl orsakerna som effekterna är i dag otillräckliga. Det är därför mycket viktigt att Metallbiologiskt centrum får ett sådant stöd att dess verksamhet i framtiden kan garanteras. Med tanke på tiden yrkar jag inte bifall till reservationen. Men Miljöpartiet stöder varmt innehållet i motionen.

Fru talman! För att det inte skall ske någon misstolkning skall jag börja med att yrka bifall till hemställan i utbildningsutskottets betänkande nr 14. I mitt inlägg kommer jag att beröra verksamheten vid Sveriges lantbruksuniversitet. I budgetpropositionen finns en besparing på 104 miljoner kronor. Det är en stor besparing, och jag inser att det inte är så lätt att genomföra denna utan att en hel del verksamhet påverkas. Man anger i propositionen att det är upp till styrelsen för Sveriges lantbruksuniversitet att besluta om hur dessa besparingar skall genomföras, men man anger också en del förutsättningar och målinriktningar för verksamheten. Fredagen den 5 maj fattade man beslut i SLU:s styrelse om hur besparingarna skall genomföras. Man beslutade bl.a. att verksamheten vid institutionen för växtförädling i Svalöv skall omlokaliseras. Jag kan bara beklaga att man har fattat detta beslut. Det finns många skäl att beklaga detta, och jag skall ta tillfället i akt att här ange några. I propositionen nämns att ett av målen för verksamheten är att öka antalet utexaminerade vid den lantbruksvetenskapliga fakulteten. Institutionen i Svalöv är den institution som har flest utexaminerade i förhållande till sin storlek och i förhållande till andra institutioner. Det är också viktigt att ha en kostnadseffektiv utbildning och forskning. Här har man på institutionen i Svalöv en klar fördel, eftersom man ligger i direkt anslutning till Svalöf Weibull AB. Svalöf Weibull är ett av Europas största växtförädlingsföretag med verksamhet i hela världen. Det innebär att Svalöv i dessa kretsar är ett mycket välkänt namn. Detta är naturligtvis en stor fördel för SLU:s institution i Svalöv. Man har stora möjligheter att utnyttja de resurser som finns på företaget, och man har ett stort kunskapsutbyte mellan institutionen och företaget. Man har också ett mycket bra samarbete. Det viktiga är också att här finns det nära sambandet mellan den tillämpade forskningen vid institutionen och den målinriktade forskningen och sortframställningen som bedrivs vid växtförädlingsföretaget. Detta nära samband mellan näringslivet och forskning och utbildning är ju något som alla partier säger sig vilja arbeta för, och här finns ett lysande exempel som tyvärr är på väg att försvinna. Detta viktiga samband insåg man redan 1979 när det här i riskdagen fattades beslut att placera institutionen i Svalöv. Det är min förhoppning att man i SLU:s styrelse inser att det är av stort värde att ha denna närhet till näringslivet. När man fattade beslutet i styrelsen har jag förstått att man fäste stor vikt vid lokaler och lokalkostnader. I Svalöv har institutionen lokaler som är byggda för just dess verksamhet och helt anpassade till densamma. Lokalerna ägs av Svalöf Weibull, och man har ett kontrakt som sträcker sig fram till år 2001. Det innebär att om man skall få någon besparing måste verksamheten flyttas till Ultuna. Besparingen blir då inte så stor på lokalsidan, utan den sker främst genom att man får lägre personalkostnader. Sannolikheten att stora delar av personalen flyttar med till Uppsala är ytterst liten. Detta i sin tur leder till att man tappar en mycket stor kunskap och kontakten med växtförädlingsföretagen i Skåne. Institutionen i Svalöv har samarbete, inte bara med Svalöf Weibull, utan det finns ju många fler aktörer i regionen som sysslar med växtförädling, t.ex. Hilleshög, Nordreko, Risö i Roskilde och motsvarande institution i Köpenhamn. För att ytterligare peka på hur viktigt det är att växtförädlingsforskningen huvudsakligen bedrivs i denna region skall jag hänvisa till en artikel som var införd i Månadens affärer i december 1994. Artikeln handlar om företagens favoritkommun. 1994 blev det Helsingborg. I samma artikel redovisades också en översikt över Sveriges kompetenscentra inom olika verksamhetsområden, dvs. kommuner som har en speciell säljpotential och där det är intressant för europkapitalet att satsa. I denna artikel pekas Svalöv och Landskrona tillsammans med 20 andra svenska kommuner ut. Just växtförädlingen anges som säljpotential för dessa två kommuner. En annan synpunkt som jag vill lyfta fram är den regionalpolitiska. Det står i propositionen att man i SLU:s styrelse skall ta ett regionalpolitiskt ansvar. I Svalövs kommun jobbar över 20 % inom jordbrukssektorn. Det innebär att flyttning av SLU:s institution är en stor förlust för kommunen. Jag kan bara än en gång beklaga beslutet i SLU:s styrelse, och jag hoppas att man, när man den 8 juni skall fatta det definitiva beslutet om lokalisering, har tagit till sig alla fakta som har lagts fram i ärendet och att man har lyssnat till alla synpunkter som har inkommit. Det är min förhoppning, och många andras, att man låter verksamheten i Svalöv vara kvar, detta för att värna om forskningen och utvecklingen inom västförädlingen och låta den vara kvar i den region där den hör hemma.

Fru talman! Som redan väl framgått av debatten råder det en samstämmig uppfattning om att en neddragning av anslagen i den storleksordning som regeringen föreslagit får förödande konsekvenser för forskningen, utvecklingen och utbildningen inom jord och skogsbruket i vårt land. Vi har redan efter SLU:s styrelsemöte för en dryg vecka sedan sett vad det får för konsekvenser. SLU är och skall givetvis vara suveränt att besluta om var man skall lägga de besparingar som man åläggs av regering och riksdag. Denna uppfattning har Rune Rydén och jag också givit uttryck för i en motion som behandlas i detta betänkande. Men det är besparingens storlek som dikterar Lantbruksuniversitets beting att sy in sin kostym. Med det förslag som regeringen har lagt fram och som utskottsmajoriteten nu stöder blir det fråga om inte endast att sy in utan att klippa av en ärm här eller ett ben där på kostymen. Vi moderater har inte gjort oss kända för att tveka inför besparingar, där vi har ansett dessa vara nödvändiga och möjliga. Men detta är ett område där vi anser att regeringen går för långt. Forskning och högre utbildning är verksamheter som kräver långsiktighet och uthållighet i planering och genomförande. Alldeles särskilt viktigt är det på växtförädlingens område. Det är ett biologiskt material som man hanterar. Att t.ex. ta fram en ny växtsort med bättre resistens - dvs. motståndskraft mot sjukdomar - tar många år, fem tio kanske femton år. Det är ett arbete som kräver kontinuitet i försöksserierna. Beträffande Lantbruksuniversitetet har jordbruksministern föreslagit en besparing på hela 104 1995/96. Detta är en nedskärning med hela 10 % och skall jämföras med övriga universitets besparingskrav. Som vi tidigare har hört ligger de på endast 2,4 Skogs och jordbrukets forskningsråd har föreslagits få en minskning av anslagen med hela 25 %. Fru talman! Detta är enligt min mening ytterligare ett typiskt uttryck för regeringens jordbruksfientliga politik som den såg ut före uppgörelsen med Centern. Detta bekräftas också av Majléne Westerlund Pankes undvikande svar till Marie Wilén på frågan varför. Dess värre har Vänsterpartiet stött det här förslaget, vilket förvånar mig med tanke på den miljöprofil som detta parti är mån om att försöka påskina. Forskning och utveckling på jord och skogsbruksområdet och framtagning av t.ex. nytt växtmaterial är i högsta grad angeläget just från miljösynpunkt. Det syftar till att få fram motståndskraftiga växter och därigenom minska beroendet av växtskyddsmedel och kemikalier i jordbruket. Vi är nu inne i EU, vilket innebär att vår marknad för jordbruksprodukter och livsmedel ökar avsevärt. Vi vet att optimismen nu åter är stor för att öka våra marknadsandelar på det här området i Europa. Vad vore då naturligare än att förstärka samarbetet mellan forskning och näringsliv för att man ytterligare skall kunna utvecklas på det området? För mig är detta en självklarhet. Tyvärr fick vi helt andra besked i förra veckan. SLU:s styrelse har tvingats fatta en rad drastiska nedläggningsbeslut. Det drabbar verksamheten på flera olika orter och på flera värdefulla kompetensområden inom jord och skogsbruket. Fru talman! Den landsända som jag representerar drabbas naturligtvis extra hårt av beskedet att lägga ned SLU:s verksamhet i Svalöv. Det innebär att man splittrar en verksamhet som byggts upp under ett femtontal år, och som nu fungerar mycket väl. Det finns, om jag får tala i växtförädlingstermer, ett korsbefruktande samarbete med universitetet genom SLU. Det rör sig om praktisk förädling och uppförökning genom Svalöf Weibull, om kontroll genom Statens utsädeskontroll och till viss del om implementering i praktiken genom Svalövs lantbruksskola. Nedläggningen innebär naturligtvis en smärtsam minskning av arbetstillfällen på en ort som till stor del är beroende just av sin växtförädling. Den innebär också att ett mycket viktigt forsknings och utbildningssamarbete med Danmark av ett unikt slag nu riskeras. Fru talman! Jag skall inte kritisera SLU:s styrelses ställningstagande. Den är och skall vara suverän i detta avseende. Men jag hoppas att man har haft ett väl dokumenterat underlag för sitt ställningstagande. Det har i debatten efter beslutet bl.a. i pressen framhållits att besparingen inte blir så stor, eftersom SLU har ett hyresavtal med Svalöf Weibulls som kostar över 5 miljoner kronor per år. Denna kostnad kommer SLU uppenbarligen att ha kvar även om verksamheten flyttas. Detta verkar inte rimligt, och det borde innebära att beslutet omprövas. Men om det till sist blir fråga om en flyttning är vi i Skåne mycket angelägna om att åtminstone få behålla verksamheten där. Från jordbrukets och livmedelsindustrins synpunkt vore det mycket olyckligt om den landsända som är så beroende av dessa branscher skulle gå denna viktiga verksamhet förlustig, och Alnarp skulle gå miste om en förstärkning på bekostnad av Ultuna. Fru talman! I den motion som jag nämnde i början har vi pekat på det angelägna i att Lantbruksuniversitetets departementstillhörighet prövas och att SLU underställs Utbildningsdepartementet. Även om den frågan inte skall avgöras i samband med detta ärende tycker jag att den just nu känns aktuellare än någonsin. Jag noterar med tillfredsställelse att Majléne Westerlund Panke också vill se vad jag tolkar som en samordning. Jag är övertygad om att forskning och högre utbildning inom jord och skogsbruket då skulle få en större uppmärksamhet, och att samordningsvinster skulle göras tillsammans med våra andra högskolor, t.ex. universitetet i Lund. Fru talman! Moderaterna har i väntan på att detta utreds och kanske blir en realitet yrkat på en minskning med 30 miljoner på besparingen på SLU, och ytterligare en minskning med 30 miljoner på besparingen på Forskningsrådet. Med moderat politik skulle SLU inte tvingas behöva fatta alla dessa drastiska och svåra nedskärningsbeslut. Jag yrkar bifall till reservation nr 2, men stöder givetvis även reservation nr 4.
Fru talman! Som jag påpekade i mitt anförande skall den här typen av debatt inte längre föras i riksdagen. Vi har nämligen fattat ett principbeslut om att universiteten själva skall fatta beslut om organisation och verksamhet. Däremot kan jag gå in på frågan rent principiellt. Vi är inne i en tid av besparingar. Besparingarna märks var än man måste göra dem. Jag kan hålla med om att Lantbruksuniversitet får göra en större besparing fram till 1995/96 än övriga högskolor och universitet. Men som jag sade i mitt anförande utgår utskottsmajoriteten ifrån att det inte blir ytterligare sparbeting.
Fru talman! Till skillnad från Majléne Westerlund Panke tycker jag att denna debatt är mycket viktig. Det visar också det engagemang som visats i denna fråga i dag, även från Majléne Westerlund Pankes partikamrater. Vi anser att det handlar om en alltför stor neddragning. Vi pekar på de konsekvenser som det får i olika delar av vårt land och även i olika delar av de olika kompetensområdena. Det är mycket viktigt att understryka, Däremot borde denna debatt kanske inte föras med anledning av en proposition från Jordbruksdepartementet. Jag skulle gärna se att ärendet lades under Utbildningsdepartementet så att vi fick en samordning av all forskning och högre utbildning i det här landet.
Fru talman! Den principiella debatten om besparingar för vi i riksdagen. Att i riksdagen debattera enskilda verksamhetsområden är inte vår uppgift. Jag kan förstå att det känns svårt när man kommer från de trakter som berörs. Jag förstår att man i riksdagen vill visa att man har uppmärksammat problemet. Jag vill upprepa att debatten om dessa typer av neddragningar förs på grund av de beslut som fattats av riksdagen om ansvarsfördelningen i SLU:s styrelser. Jag kan som vår mening yttra att jag tycker att det är beklagligt att vi inte längre har allmänrepresentanter i dessa styrelser som skulle kunna ge den politiska profilen, eller åtminstone den politiska synen och översikten, över besluten i universitetens och högskolornas styrelser. Men så har vi det inte.

Fru talman! Här kommer ytterligare ett inlägg om att SLU borde få behålla sina medel. Miljöpartiet har en reservation, reservation 3, som jag yrkar bifall till. Vi vet att svenskt lantbruk inte är långsiktigt hållbart. De specialiseringar som vi fått, med stora spannmålsgårdar på slätten och animaliegårdar i skogslänen, gör att lantbruket är mycket beroende av fossila bränslen, handelsgödsel och bekämpningsmedel. Vi menar i Miljöpartiet att vi måste bryta detta. Vi måste få ett lantbruk som är i ekologisk balans och som är långsiktigt hållbart. Just nu har vi chansen. Just nu är efterfrågan mycket stor på den typ av produkter som det lantbruket ger. Den är så stor att vi Sverige har en nettoimport. I det sammanhanget är SLU mycket viktigt. Det är inte alldeles enkelt för en konventionell odlare att gå över till ekologiskt lantbruk. Det kräver en annan sorts kunnande och ett annat sätt att hantera naturresurser. Det kräver utbildning och rådgivning. Just där har SLU en mycket viktig roll att fylla. Dels behövs det en hel del forskning för att göra det ekologiska lantbruket så effektivt som möjligt, dels behövs det forskning som visar hur vi kan få ett resurshushållande konventionellt lantbruk och om det finns möjligheter att förbättra det konventionella lantbruket i dag. Vi menar att SLU under den närmaste tiden borde få ökade anslag i stället för minskade. En av de gåvor som måste ge den framtida generationen är ett lantbuk i ekologisk balans. Matproduktionen är väsentlig för människor och för framtiden. I Miljöpartiets reservation har vi talat om på vilket sätt vi kan klara det. Vi vill t.o.m. tillföra 250 miljoner till SLU. Vi vill att medlen delvis skall användas till forskning runt ekologiskt lantbruk, ungefär 150 miljoner. Vi anser det ytterst väsentligt att vi får en forskning som handlar om hur vi kan knyta ihop stad och land. Vi vet att näringsämnen i dag finns i staden i övermått. Det finns för litet av det i lantbruket. Det är därför det finns behov av konstgödning. Kunde vi knyta stad och land skulle vi kunna undvika att använda så mycket konstgödsel. Vi skulle slippa många av de problem som vi får av avloppshanteringen, som gör att vi övergödda sjöar osv. När näringsämnen hamnar på fel ställen orsakar det problem. Här har vi i framtiden stora möjligheter men då måste vi ha forskning. Därför tycker vi att SLU är viktigt. Vi anser också att rådgivningen måste byggas ut. Riksdagen har satt upp som mål att 10 % av åkerarealen skall vara ekologiskt odlad fram till år 2000. Det innebär att över ett par tusen nya odlare kommer till. Här är ökningen mycket snabb. Många hör av sig i dag som vill komma i gång med ekologisk odling. Det är mycket glädjande, men det får inte bli så att ambitionerna stupar på att rådgivningsverksamheten inte är tillräckligt utbyggd. Så är det i dag. Rådgivarna jobbar så mycket de kan men hinner inte riktigt med. Slutligen yrkar jag åter bifall till reservation 3.

Fru talman! Kunskap och kompetens kommer att vara avgörande för Sveriges framtid. Genom forskning och utveckling görs nya landvinningar, nya idéer föds som utgör frön till nya växande företag. Moderaterna har i olika sammanhang betonat vikten av satsning på forskning och högre utbildning, inte minst i kammaren i dag. Ett nytt universitet i Stockholm är ett led i detta. I Stockholms län finns i dag ett universitet och högskolor med sammanlagt ca 40 000 helårsstuderande. Trots detta är Stockholmsregionen underförsörjd och har i förhållande till folkmängden en lägre andel högskoleplatser än övriga landet. Stocksholmsregionens näringsliv skiljer sig också från övriga landet. Flertalet av landets storföretag har förutom sina huvudkontor också stora forsknings och utvecklingsenheter i regionen. Här finns även en koncentration av kunskapsföretag som kräver närhet till välutbildade medarbetare. Behovet av ett nytt universitet i Stockholm är stort. Kunskapssamhället ställer krav på kontinuerlig kompetensutveckling, och allt fler studenter går vidare till högre utbildning. Universitetet i Frescati håller på att sprängas. Det finns 50 000 fler sökande per utbildningsplats jämfört med övriga landet. Genom samarbete med ett nytt Östeuropa finns en unik möjlighet att åter ge Östersjön en central roll. Ett nytt universitet, med framsida mot Östersjön och med speciell inriktning på Östersjöregionen, kan bli ett bidrag i denna utveckling. Detta var utgångspunkten för den utredning, 1994 års Stockholmskommitté, som den förra regeringen tillsatte för att analysera villkoren för den högre utbildningen och forskningen i Storstockholm. Även vikten av att låta olika kunskapsområden befrukta varandra skulle iakttas. Vi anser att det förslag som presenterades i betänkandet "Kronan Spiran Äpplet" hösten 1994 är en bra utgångspunkt för en ny universitetsstruktur i södra Stockholm. Vi förordar att det nya universitetet förläggs till Kvarnholmen alternativt Södra Hammarbyhamnen. Dit bör också merparten av de konstnärliga högskolorna liksom lärarhögskolan förläggas. En internationell forskningsenhet med Östersjö och Östeuropainriktning bidrar till en tvärvetenskaplig miljö med kulturvetenskap och språk som bas. Vi förordar vidare en förstärkning av den tekniska utbildningen i Haninge. Behovet av tekniker är stort och akut. Huddinge är ett redan väl etablerat centrum för medicinska vårdutbildningar och medicinsk forskning. Kommande satsningar inom dessa områden bör därför koncentreras där. Fru talman! För att möta ett växande behov av forskning och högre utbildning anser vi att ett nytt universitet i Stockholm är en nödvändighet. Ett Östersjöuniversitet i en attraktiv central miljö med tvärvetenskaplig internationell inriktning, med Östersjön i fokus, är ett tillskott inte bara för Stockholm utan för hela Sverige - ett svenskt bidrag till utvecklingen i hela Östersjöregionen. Jag vill därmed yrka bifall till moderaternas reservation nr 1.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation nr 2 under mom. 2. Det är mycket klokt som står i det här betänkandet. Här talas om hur det ser ut i Stockholms län, vilka ambitioner man har och hur man vill se framtiden an. Fast Stockholm verkar så stort och verkar innehålla så mycket, kan vi se att Stockholms län är underförsörjt på högskoleplatser. Vi kan också se att det finns en förskjutning där vi i de södra kommundelarna - jag kommer själv från Södertälje - har ett lägre antal studerande som går vidare till högre utbildning jämfört med norra länsändan. Vi kan också se att samhällena i södra länsdelen har en mer gammal brukskaraktär än i norra delen. Många som bor i de södra kommundelarna och har högre studier bakom sig har svårt att hitta jobb i de södra kommundelarna. De är tvungna att pendla. Det här skulle man kunna rätta till genom att förlägga en högskola till Södertörn, som föreslås i betänkandet. Det är mycket bra. Det vi utvecklar i den här reservationen är framför allt Södertälje. Södertälje har i dag en filial av lärarhögskolan. Vi har också litet teknisk utbildning, men det är allt. Södertälje har behov av mer högskoleutbildning. Tidigare har man i olika förslag framhållit att Haninge och Södertälje skall ses över när man förlägger högskoleutbildning till södra länsdelen, tillsammans med Huddinge där man tänker ha centrum för högskolan på Södertörn. Nu har emellertid Södertälje försvunnit som en prioriterad kommun. Det måste jag som representant för Södertälje naturligtvis beklaga djupt. Vi har i den här reservationen framhållit att vi anser att Södertälje som tidigare skall jämställas med Haninge och vara en kommun som pekas ut som en kommun som skall prioriteras när det gäller högskoleplatser. Det finns en total politisk samstämmighet i Södertälje om detta. I Södertälje kommun har alla partier gemensamt jobbat mycket hårt för att vi skall få högskoleplatser. Vi känner att det skulle vara ett sätt att kunna utveckla kommunen. Vi känner också att Södertälje halkar litet lätt vid sidan om. Vi ligger i utkanten av Stockholms län. Vi har mycket speciella behov. Vi har en speciell struktur på vårt samhälle. Vi anser att Södertälje därför skall prioriteras extra. Jag yrkar alltså bifall till reservation 2.

Fru talman! Frågan om lokalisering av ny högskoleverksamhet i Stockholms län har varit föremål för riksdagens behandling i mer än tio år. Det är sannolikt en allmänt utbredd uppfattning att utbildningsutbudet i Stockholmsområdet är både rikhaltigt och mångfasetterat. Förvisso finns i länet både ett universitet och elva högskolor. Samtidigt föreligger onekligen en obalans i regionen i så måtto att länets statliga högskolor har sin huvudsakliga verksamhet i norra delen av området. Jämfört med övriga delar av landet har regionen också en klart mindre andel högskoleplatser i förhållande till befolkningens storlek. Utbildningskapaciteten är onekligen också alltför låg i förhållande till arbetslivets krav. En på riksdagens begäran tillsatt utredning föreslog redan 1989 - det var alltså inte först 1993 eller 1994 som man började tänka på detta, utan redan 1989 - en kraftig förstärkning i olika former av högskoleutbildning på Södertörn. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen anslöt sig i budgetpropositionen 1990 till förslaget, som i huvudsak innebar en koncentration till Haninge. Fyrpartiregeringen förordade sedan en lokalisering av en ny universitetsstruktur med centrum förlagt till Den nuvarande regeringen har efter noggrant beaktande av de synpunkter som framkommit med anledning av kommittéförslaget om en nätverksstruktur kommit fram till slutsatsen att den nya högskolan i Stockholms län bör byggas upp med sin huvudsakliga bas och ledning på ett ställe. Det är viktigt med en koncentration. Utskottet delar regeringens bedömningar och understryker behovet av högskoleutbildning i Stockholmsområdet. Denna bör enligt utskottets uppfattning byggas upp i form av en ny högskola vid Huddinge sjukhus/Novum med viss utbildning förlagd till andra Södertörnskommuner. En organisationskommitté får nu uppdraget att planera verksamheten vid den nya högskolan och göra de förberedelser som krävs för att högskolans verksamhet skall kunna starta den 1 Moderaterna och Miljöpartiet reserverar sig med olika motiveringar i lokaliseringsfrågan. Moderaterna håller fast vid de lokaliseringsalternativ som den tidigare regeringen förordat, medan Miljöpartiet vill styra viss utbildning till namngivna kommuner. En samlad bedömning av remissinstansernas synpunkter talar för en uppbyggnad av den nya högskolan vid Huddinge sjukhus/Novum och att viss utbildning förläggs till vissa andra Södertörnskommuner som inte behöver anges av utskottet. Organisationskommittén får fastställa närmare var det skall ske. Det är också angeläget att utbildningar kan erbjudas i lokala studiecentra. Jag yrkar avslag på reservation 1 och 2. Centerpartiet reserverar sig till förmån för fasta forskningsresurser och en bredare ämnesinriktning inom den nya högskolan. Även här anser utskottsmajoriteten att det bör vara en uppgift för kommittén att överväga och fatta beslut om den närmare ämnesinriktningen och utbildningsutbudet. Självfallet förutsätter vi härvidlag att en samverkan kommer att ske med de utbildningar som bedrivs av Karolinska institutet och Kungl. Tekniska högskolan. Jag yrkar avslag på reservation 3. Slutligen vill Vänsterpartiet i reservation 4 ändra på det förhållandet att medel från Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa i stiftelsens stadgar bundits till den nya högskolan i Stockholm. Vi kan för det första konstatera att kompetens för forskning kring Östersjöregionen och Östeuropa genom lokala initiativ byggts upp vid flera andra högskoleenheter i landet. Vi delar också motionärernas uppfattning att forskningsmedel skall fördelas i konkurrens på lika villkor och att kvaliteten skall tillmätas en avgörande betydelse. Genom bildandet av bl.a. denna stiftelse, vars kapital utgörs av upplösta pensionsmedel i de tidigare löntagarfonderna, omöjliggörs emellertid en demokratisk styrning av forskning till andra områden än just detta. Praktiska och juridiska förutsättningar saknas alltså för närvarande för att tillgodose motionärernas i och för sig angelägna krav. Mot denna bakgrund yrkar jag avslag på reservation 4 och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Det är inte bara lokaliseringen som skiljer oss åt, Bengt Silfverstrand. Det är också ambitionsnivån vad gäller forskning och högre utbildning. Det har framkommit mycket klart i debatten i dag. Tyvärr ser vi att den satsning man gör på Södertörn är ett led i den nedrustning av den högre utbildningen och forskningen som faktiskt görs. Vi anser inte att man lever upp till de vackra ord man använder när man talar om behovet av kunskap och kompetens och att vi på något vis skall se till att Sverige möter de framtida behov som kunskapssamhället har. Vi saknar den satsningen. Det kan jag bara beklaga.

Fru talman! Vi har tidigare hört moderater prata om "lemlästning" av forskning och utbildning. Nu hör vi ordet "nedrustning". Det är inte trovärdigt, Margareta Nordenvall, att använda den vokabulären i så här seriösa sammanhang. Vi har en klar ambitionsnivå, och vi gör en ökad satsning i detta område. Vi kan bara beklaga att man genom de turer som den förra regeringen vidtog inte kom till skott i dessa frågor utan fortsatte utredningsarbetet. Man har förhalat frågans lösning. Jag vill också konstatera att det finns en stor majoritet bakom denna ambitionsnivå. Moderaterna är ensamma om att anse att det är en nedrustning. Jag kan på enkla grunder - rent matematiskt - inte kalla en utbyggnad för nedrustning. Någon ordning måste det väl ändå vara också i Moderata samlingspartiet.
Fru talman! Nedrustning kan ses på olika sätt. Det jag utgår från är de vackra ord som vi får höra från socialdemokraterna om att man skall satsa på kompetens, på kunskap för framtiden och på forskning och högre utbildning. Det förslag som togs fram i "Kronan Spiran Äpplet" var betydligt mer omfattande än det förslag som Socialdemokraterna nu lägger fram. Det är med denna utgångspunkt som jag säger att vi ser en nedrustning. Det har vi också sett mycket klart och tydligt i budgeten, vilket framkommit tidigare i dag. Jag kan bara beklaga det. Jag skulle önska att socialdemokraterna handlade i enlighet med de ord som ni framför, dvs. att orden också leder till en adekvat handling. Det behöver Sverige för framtiden.
Fru talman! Bakom förslaget om en lokalisering och uppbyggnad, som det faktiskt är frågan om, ligger en ökning av antalet högskoleplatser i området. Det blir en ny högskola i Stockholmsområdet. Det är alltså en utvidgning. Man kan ha olika uppfattning om hur långt man kan gå i dessa sammanhang. Det är uppenbarligen så, att Moderaterna tycker att man skulle ha byggt ut ännu kraftigare. Det är lätt att säga. Vi måste också ha resurser för det. Det är inte bara Socialdemokraterna, som ständigt apostroferas i detta sammanhang, utan också Folkpartiet, Centerpartiet, kds, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som står bakom denna uppbyggnad. Det tycker jag är en klar och tydlig ökad ambitionsnivå. Den är väl förankrad i denna riksdag, och också i regionen.
Fru talman! Att Södertälje kommun har reagerat beror naturligtvis på att Haninge har framhållits som en kommun till vilken utbildning skall förläggas. Tidigare stod det både Haninge och Södertälje. Det har skapat viss oro i Södertälje av naturliga skäl. Jag hoppas att vi i grunden inte har olika uppfattning om detta, utan att vi egentligen har en samsyn utan att den för den skull kommer till uttryck direkt i betänkandet. På s. 8 står det att viss utbildning skall förläggas till andra Södertörnkommuner. Man skriver också att utbildning skall förläggas till ställen där det redan finns viss typ av utbildning. Jag hoppas att jag kan tolka denna skrivning som att man också kommer att se över möjligheterna att förlägga utbildning till den sydligaste kommunen i södra Stockholms län, nämligen Södertälje. Jag förstår att jag inte kan få något löfte om det i dag. Jag vill förklara varför man har reagerat i Södertälje. Det beror på att Haninge lyfts fram. Jag förstår i och för sig att Haninge har speciella problem och att det kan finnas skäl för att göra så.
Fru talman! Jag kan lugna Gudrun Lindvall på denna punkt. Organisationskommitténs uppdrag är inte insnävat till Södertälje eller Haninge. Det finns också utbildning i Botkyrka i dag. Genom de öppna skrivningarna i utskottets betänkande finns det möjlighet för organisationskommittén att pröva också andra kommuner. Man har alltså ett förhållandevis öppet mandat.
Fru talman! Jag hoppas också att det finns en förståelse för att vår oro har ökat genom att Södertälje inte fick Lärarhögskolan, vilket regeringen i ett tidigare skede hade beslutat att vi skulle få. Miljöpartiet och Socialdemokraterna hade en gemensam ståndpunkt under den mandatperiod som föregick den förra. Det är ingenting vi har anledning att diskutera här, men jag hoppas att vi kan se framtiden an med tillförsikt i Södertälje kommun. Jag tolkar Bengt Silfverstrands svar som så.

Fru talman! Det är en sann glädje att få yrka bifall till utbildningsutskottets betänkande nr 11. Med det beslutet bidrar nu riksdagen till att unga och vuxna i Stockholmsregionen och människor i andra delar av landet får likvärdiga möjligheter till högre studier. Vi bidrar i och med beslutet dessutom till att skapa en bättre balans inom Stockholmsregionen. Margareta Nordenvall efterlyste nyss mer adekvat handling bakom vackra ord. Ja, Margareta Nordenvall, det kommer att annonseras ut 1 000 platser som skall starta hösten 1996. Redan 1999 räknar vi med att denna högskola skall ha uppemot 8 000 platser. Det tycker jag är handling. Det är också adekvat. Det är ingen dålig start av den socialdemokratiska regeringen. Stockholmsregionen är i mycket en delad region. Det har sagts här tidigare. Innerstaden och områdena strax norr därom är väl försörjda med både arbetsplatser och utbildningsplatser, och där är också levnadsvillkoren i övrigt generellt sett mycket bra. Till den bilden hör också att framför allt unga människor skaffar sig en högre utbildning. Den andra delen av vår region innefattar bl.a. hela Södertörn och en del andra kommuner i regionens ytterkanter. Där ser verkligheten annorlunda ut. Där är arbetslösheten stor. Där är arbetsplatserna betydligt färre. Kommunikationer och service i olika former är också sämre. I detta sammanhang är det också viktigt att betydligt färre ungdomar skaffar sig en högre utbildning. Vi vet att utbildning och "kunskapandet" i alla dess former är en av de allra starkaste drivkrafterna för utveckling. Det är för övrigt - med tanke på den diskussion som har förts tidigare i dag - just därför som de allra flesta är överens om att de mindre och medelstora högskolorna är så viktiga också i ett regionalpolitiskt perspektiv. Det är därför man i varje region i vårt land är angelägen om att inom sig rymma just denna drivkraft. På samma sätt är det med Södertörn. För att råda bot på den obalans som präglar Stockholmsregionen behöver vi inte bara fler utbildningsplatser till regionen. De måste lokaliseras till just Södertörn för att bidra till att jämna ut klyftorna. Det gäller inte klyftor mellan kommunerna, utan mellan människorna som bor och lever där. Det räcker inte att bara använda de särskilda regionalpolitiska instrumenten för att nå den balansen, utan vi måste vi varje tillfälle också vara beredda att använda de vanliga basresurserna som skall komma alla till del och samverka för att nå dessa mål. Det är därför som det milt uttryckt var ganska uppseendeväckande när den förra utbildningsministern föreslog att en ny högskola skulle placeras i Stockholms innerstad eller också på Kvarnholmen. Vi skall notera att det är den närmsta plats som man kan välja om man vill gå utanför Stockholms kommungräns. Med det förslaget gick han emot en mycket stark och i stort sett enig opinion i Stockholmsregionen och visade mycket tydligt att han inte ens brydde sig om att försöka att bidra till att minska klyftorna och hålla ihop vår region. Nu känner sig Moderaterna som enda parti tvingat att stå fast vid Unckels förslag. Det är väl inte så mycket att säga om. Jag skulle hellre vilja uttrycka glädjen över att alla andra partier nu sluter upp bakom regeringens förslag och förlägger den nya högskolan till Huddinge. Där finns redan i dag en väl utbyggd akademiskt miljö med bl.a. mycket framstående forskning i Novum. Det är naturligt att högskolans bas förläggs dit. Men utskottet betonar också i betänkandet att viss utbildning bör förläggas till andra Södertörnskommuner. Vi har alltså breddat uppdraget till organisationskommittén på den punkten. Gudrun Lindvalls yrkande här alldeles nyss gör att det blir en onödig inskränkning av uppdraget. Jag är inte säker på att Gudrun Lindvall faktiskt vill ha det på det sättet. Den samsyn som hon var ute efter tror jag nog att vi skulle kunna komma överens om med de skrivningar som finns i betänkandet. Med detta menar jag att den utbildning som redan finns i Haninge, Södertälje och Botkyrka bör få utvecklas vidare och knytas an till den nya högskolan. Den organisationskommitté som nu arbetar bör ta till vara den möjligheten att skapa en framtidsinriktad högskola som från början arbetar med ny teknik som underlättar att studera på olika orter men ändå dra nytta av en sammanhållen organisation. Jag skulle vilja påstå att det här finns utrymme för fantasi och skaparkraft och nya idéer som bryter gamla traditionella mönster och skapar någonting nytt. Fru talman! Jag vill avslutningsvis understryka vikten av att organisationskommittén får en sådan sammansättning att den redan från början får starka och naturliga band med Södertörn, med kommunerna och med annat samhällsliv i den delen av regionen. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Eva Johansson säger att hennes handling är kraftfull. Det jag kan konstatera är att handlingen innebär mindre än hälften av det antal utbildningsplatser som föreslogs i "Kronan Spiran Äpplet". Det som skiljer oss åt är vår ambitionsnivå vad gäller ett nytt universitet. Vi moderater vill inte ha en filial, utan vi vill ha ett nytt universitet med en hög ambitionsnivå. Ett internationellt inriktat universitet på toppnivå måste vara centralt beläget och ha ett attraktivt läge.
Fru talman! Anledningen till att vi från Södertälje har reagerat beror inte på att vi på något sätt skulle vara emot att också andra kommuner får högskoleutbildning utan därför att Södertälje tidigare har jämställts med Haninge och speciellt prioriterats. Det är det som Södertälje kommun har reagerat emot. Naturligtvis hoppas vi att så mycket högskoleutbildning som bara är möjligt skall komma de södra kommunerna i länet till del. Där är givetvis också Botkyrka en kommun som har en struktur som skulle göra att den definitivt skulle behöva högskoleutbildning. Det är i ljuset av vad som hände med lärarhögskolan som man måste se att vi kanske är litet extra oroliga. Jag hoppas att det inte finns anledning till det. Vi kanske gemensamt kan hitta någon möjlighet att visa att det inte finns någon anledning till oro.
Fru talman! Jag tror att vi är helt överens på den punkten, Gudrun Lindvall. Efter den här debatten torde det framstå alldeles klart. Jag är inte ett dugg orolig för den skrivning som finns i utskottets betänkande. Den är bredare och inskränker inte uppdraget till just Haninge och Södertälje när det gäller annan lokalisering av utbildningen än Huddinge. Jag tycker att vi kan vara överens om detta. Den nya högskolan på Södertörn kommer under inga förhållanden att utvecklas till någon filial till någon annan högskola, Margareta E Nordenvall. Jag vet inte vilken det skulle vara. Det är en egen självständig högskola som jag hoppas skall få tillfälle att utvecklas till någonting nytt som förmår att bryta en del traditioner som jag tror att det är bra att man bryter. Det går faktiskt både att studera och forska på mycket hög nivå även i Huddinge. Det visas av den utbildning som redan finns där i dag som Karolinska institutet bedriver, och det visas också av den mycket omfattande forskning som redan i dag bedrivs vid Novum och är av mycket god kvalitet. Jag förstår inte varför all forskning och utbildning som skall nå en viss kvalitet skall behöva ligga i Stockholms innerstad. Det är faktiskt att överbetona vikten av en placering i Stockholms innerstad. För övrigt finns det t.o.m. områden längre bort i länet än Huddinge där man bedriver bra utbildning. Per Unckel riskerade med sitt förslag den enighet som finns i regionen på den här punkten och skapade en hel del funderingar om vad i hela friden han menade.
Fru talman! Det gläder mig att höra att det skall bli en självständig högskola och att det inte blir en filial. Jag hoppas att ambitionsnivån också kommer att höjas. Det kommer vi att behöva. Som medicinare själv måste jag säga att jag högaktar den medicinska forskning som bedrivs på Novum. Det var på intet sätt det jag ville diskutera, eller att jag ville påtala att den är dålig. Det jag tycker att man skall göra på Novum är att man koncentrerar sig till medicinsk forskning och utbildning av allehanda slag så att vi har ett medicinskt centrum som växer. För att få ett nytt alternativ i Stockholm, ett nytt universitet med en annan inriktning, vill vi moderater ha ett Östersjöuniversitet. Vi vill gärna se att det är centralt lokaliserat. Vi tycker att det är en poäng att ha ett attraktivt läge. Det skulle vara väldigt roligt att får en tvärvetenskapligt universitet som har en internationellt inriktad och framåtriktad forskning. Vi är alltså icke ute efter att på något vis påtala att den medicinska forskningen som bedrivs på Novum inte är bra. Jag anser att den i högsta grad är av mycket god klass.
Fru talman! Margareta E Nordenvall hade kunnat bli glad litet tidigare om hon hade läst propositionen. Där framgår med all önskvärd tydlighet att det inte är fråga om någon filial, utan att det handlar om en egen fristående högskola. Om det nu går att bedriva medicinsk forskning av god kvalitet i Huddinge skulle jag bra gärna vilja ha reda på om det är någon annan forskning, och i så fall vilken, som Margareta E Nordenvall inte tror skulle gå att bedriva där. Vilken forskning är det i så fall?

Herr talman! Offentlig upphandling svarar för en mycket stor del av den svenska ekonomin. En effektiv upphandling med en sund konkurrens är därför en viktig ekonomisk fråga, både för stat och kommun. Sverige har en dålig tradition på detta område. Statliga, kommunala, privata och kooperativa monopol eller oligopol har haft ett dominerande inflytande. I stat och kommun var kravet på verksamhet i egen regi länge dominerade. Dess bättre har utvecklingen gått i rätt riktning. Stora delar av verksamheten sker nu på entreprenad. Besparingarna har ofta blivit betydande - 20-25 % har inte varit ovanligt - samtidigt som verksamheten ofta har blivit bättre. Men reglerna för upphandling måste vara klara och entydiga om systemet skall fungera väl. Det är därför olyckligt att det görs undantag för s.k. anknutet företag som därmed slipper anbudsförfarandet. Tvärtom borde kraven skärpas så att upphandling alltid blir obligatorisk. Reglerna bör vara så utformande att det inte går att begränsa kretsen av anbudsgivare till någon enstaka leverantör genom anbudshandlingarnas krav. Det är också viktigt att upphandlingen kan prövas så att inget tvivel behöver råda om att den har gått rätt till. I dag kan endast den som känner sig drabbad av felaktig behandling begära överprövning. En mindre anbudsgivare kan ofta vara beroende av kommunens upphandlare i andra sammanhang och därför inte vilja riskera den relationen genom en överprövning av anbudet. Upphandlingen borde därför kunna prövas även efter anmälan av annan part än anbudsgivaren. Fru talman! Vi har fört fram dessa synpunkter i reservationerna 1, 2 och 3 i betänkandet. Men för tids vinnande yrkar jag här endast bifall till reservation nr

Fru talman! När det gäller upphandlingen är det viktigt att även kvalitetsaspekten får väga tungt. Vi i Miljöpartiet har krävt att offentlig upphandling sker på ett mer miljöanpassat sätt, och jag noterar att även Centerpartiet har krävt detta. Det är inte så att det inte går att göra det med dagens bestämmelser i lagen om offentlig upphandling, LOU, men det saknas enhetliga riktlinjer. Man tillämpar detta mycket olika ute i landstingen och kommunerna. Det finns ett behov av mer enhetliga riktlinjer. På det sättet skulle man kunna få ett betydligt bättre tryck på den miljörelaterade marknaden och därigenom gynna miljöanpassade produkter mer systematisk. Det skulle vara positivt för näringslivet eftersom den miljörelaterade sektorn har en snabb tillväxt internationellt sett. Där sker också en mycket snabb utveckling ur teknisk synpunkt, och även ur andra synpunkter. Vi har krävt att regeringen skall utarbeta ett förslag till miljökriterier för de vanligaste produkterna i offentlig verksamhet, t.ex. sjukvårdsutrustning och fordon för kollektivtrafik och tjänsteutövande. Dessa anvisningar bör införas i en bilaga till lagen om offentlig upphandling. Fru talman! Med det yrkar jag bifall till reservation 5.

Fru talman! Det här ärendet från finansutskottet gäller vissa ändringar i lagen om offentlig upphandling. Det har ett samband med att Sverige blivit medlem i EU. betänkandet behandlas tre motioner som väckts med anledning av propositionen och tio motioner om offentlig upphandling som väckts under allmänna motionstiden. Alla motioner avstyrks. Till betänkandet har fogats fem reservationer. När det gäller tjänsteupphandling finns det inom EU ett direktivbundet undantag som vi nu föreslår skall införlivas med den svenska lagen. Vi har hört att Tom Heyman inte vill införa något undantag i fråga om tjänsteupphandling från ett anknutet företag. Han tycker det skulle innebära att produktion i ett eget bolags regi inte utsätts för konkurrens och att detta i praktiken är en lindring av direktivens krav på en i övrigt konkurrensutsatt upphandling. Men den här lindringen är en följd av vad direktiven kräver. Den förra regeringens förslag innebar en avvikelse från direktiven. Vi socialdemokrater reserverade oss mot det riksdagsbeslutet. Vi tyckte inte att det fanns någon anledning för Sverige att utsätta ett eget bolags regi för konkurrens i en situation där motsvarande koncernbildningar i andra länder höll sina koncerner stängda för svenska leverantörer. Regeringen föreslår nu ett visst undantag avseende just detta. Vi i utskottet är av samma uppfattning som regeringen. Vi anser inte att det finns några skäl till varför vi i detta fall skall frångå det internationella regelverket och varför vi skall ha en strängare ordning i Sverige än vad som gäller inom EU i övrigt. Varför skall vi öppna oss mer än andra länder? Tom Heyman hävdar att en obligatorisk upphandlingslag för kommunerna skulle tvinga fram ett ökat konkurrenstryck. Det skulle ge en ökad möjlighet för privata initiativ på marknader som nu är stängda, enligt Tom Heyman. Han önskar därför att upphandlingslagen skall skärpas med regler om obligatorisk konkurrensutsättning av främst kommunal egenregi. Visst är det riktigt att lagen om offentlig upphandling inte hanterar frågan om konkurrensutsättning av offentlig egenregi. En gång i tiden var ett sådant förslag på gång, men det fick så mycket remisskritik och annan kritik att den dåvarande regeringen beslöt att i stället föreslå en lag om ingripande mot otillbörligt beteende vid offentlig upphandling. Vi socialdemokrater var då starkt kritiska till förslaget och reserverade oss. Jag kan inte kommentera det Tom Heyman har sagt och den reservation som finns på annat sätt än att upphandlingslagen inte tar hand om just den här reservationen. Den har inte heller varit avsedd för det. Från utskottets sida vill vi påpeka att det vidtas en rad åtgärder på olika plan för att utveckla den offentliga upphandlingen. Kommun och landstingsförbunden stöder aktivt kommunerna och landstingen i strävan att i större utsträckning konkurrensutsätta verksamheten. Vidare har flera av dessa organ antagit handlingsprogram och utbildningsplaner för upphandlingsområdet. Sedan hävdar Tom Heyman att leverantörer inte vill utnyttja överprövningsrätten på grund av risken att upplevas som besvärliga och att de därigenom skulle få svårigheter att få andra kontrakt. Han yrkar att kretsen talesberättigade skall vidgas. Min fråga är då om det inte är en branschmyt att leverantörer skulle vara så rädda för den offentliga sektorn att de inte vågar göra sin röst hörd. Lagen har varit i kraft sedan den 1 januari 1994. Sedan dess finns ca 60 överprövningsärenden anhängiggjorda vid landets förvaltningsdomstolar. Jag tycker att detta antal är bevis nog på att leverantörerna inte är så rädda som deras intresseföreträdare påstår. Från utskottet vill vi understryka att inget hindrar intresseorganisationer eller andra sammanslutningar att biträda enskilda leverantörer vid en överprövning enligt lagen om offentlig upphandling. Kretsen av talesberättigade omfattar alla leverantörer. Alltså även de som inte har lämnat något anbud i det enskilda fallet. Enligt min mening är det en mycket stor krets talesberättigade. Jag tycker inte att kravet att intresseföreträdare skall kunna föra talan är så klokt. Lagen om offentlig upphandling bygger på att den enskilde tar sin rätt till vara. Man måste visa att man har lidit skada. Vidare är det en finess i lagen att den anvisar förvaltningsdomstolsvägen. Eftersom en förvaltningsprocess är kostnadsfri för klaganden, även om han förlorar, löper han ingen ekonomisk risk genom att begära en överprövning. Så till frågan om miljöhänsyn vid upphandling. Utskottet framhöll senast i sitt yttrande till EES utskottet att det är fullt möjligt att ta miljöhänsyn vid upphandling. Men det är den upphandlande enheten som måste ange i annonser eller i förfrågningsunderlaget att man tar hänsyn till miljöpåverkan. Man skall också ange vilka olika slag av påverkan som man tillmäter betydelse. I reservation 4 har man krävt att lagen om offentlig upphandling skall förtydligas så, att det av lagtexten skall framgå att man tydligare skall ta hänsyn till miljöeffekter. Detta finns alltså redan med i lagen. I 1 kap. 22 § stadgas att miljöpåverkan är en faktor som får tas med vid anbudsprövningen. Det finns alltså inte något hinder för att i dag göra så. Roy Ottosson föreslår att man skall utarbeta anvisningar för en miljöeffektiv upphandling och lägga med som en bilaga till lagen. Enligt utskottets mening vore det onödigt betungande att lagfästa detta. Det skulle dessutom inte bli särskilt aktuellt, om man bestämde sig för att lägga med vissa kriterier i en bilaga. Det fungerar för närvarande på ett betydligt bättre sätt, eftersom både regering och riksdag har valt att ge uppdrag åt myndigheter med särskild kompetens inom miljöområdet att samarbeta för att stimulera miljöanpassad produktutveckling. Sedan i höstas driver Naturvårdsverket i samarbete med Nämnden för offentlig upphandling och Kemikalieinspektionen ett projekt för att sammanställa råd om hur miljöhänsyn kan inkluderas vid offentlig upphandling. I detta arbete ingår informationsinsamling från NUTEK, Kommunförbundet och Landstingsförbundet och även jämförelser med andra länder. Förstudien kommer att avrapporteras i sommar. Det som Roy Ottosson efterfrågar håller alltså på att genomföras utan att ytterligare lagstiftning är nödvändig. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag i alla dess delar samt avslag på reservationerna.
Fru talman! Anledningen till att vi har krävt en konkurrensutsättning av all offentlig upphandling är naturligtvis att det har skett och sker så mycket av konstigheter i den offentliga upphandlingen att det skulle behövas ett annat regelsystem. När Vägverket i Norrbotten gick ut med åtta olika upphandlingar hamnade samtliga åtta i den egna produktionsdivisionen. Man kan ju glädja sig över att de är så effektiva, men jag tror knappast att det är så. Man har naturligtvis skrivit anbudshandlingarna på ett sådant sätt att de enskilda åkarna i länet inte hade en chans att komma in på dessa upphandlingar. En liten ensamåkare, som kanske till mycket stor del är beroende av att ha ett Vägverksprojekt för sin plogning eller något annat, drar sig naturligtvis väldigt länge innan han tar upp en kamp med Vägverket och begär en överprövning. Han kan ju då riskera att förlora i anbudsgivningen nästa gång snön börjar falla på vägarna. Det krävs självfallet att detta sköts korrekt och att vi har ett fungerande regelsystem för den offentliga upphandlingen. Vi har i våra reservationer velat peka både på att det skall finnas krav på anbud och på att det skall finnas bättre möjligheter för den enskilde att klaga. Man skall inte vara helt utlämnad åt en mycket stor myndighet, vare sig det gäller statlig eller kommunal förvaltning.
Fru talman! Jag vill säga till Tom Heyman precis vad jag sade i mitt första anförande. Det finns mycket goda möjligheter för den som anser sig inte ha bemötts på rätt sätt att få ett ärende bedömt. Som jag också sade är ingen kostnad för den enskilde förenad med en prövning. Det har när man sett på dessa upphandlingar faktiskt visat sig att att kommunala eller andra offentliga verksamheter har stått sig väl i konkurrensen. Det är dock inget som säger, som Tom Heyman ville antyda, att det inte alls skulle vara möjligt för den enskilde att få ett anbud antaget.
Fru talman! Jag noterade i mitt anförande att det är fullt möjligt att på grundval av lagen om offentlig upphandling ställa miljökrav. Vad jag är ute efter är mer samordnade kriterier för hela landet. Det har blivit mycket olika tillämpning i utnyttjandet av denna möjlighet. Vi menar att det behövs ett slags riktningsgivare på central nivå. En sådan kan utformas som en bilaga, som löpande kan revideras när behov uppkommer. Vi har inte förutsatt att bilagan skall vara mycket detaljerad. Man skulle ganska enkelt kunna få till stånd en någorlunda bra kriterielista. Vi känner till att det pågår projekt inom bl.a. Naturvårdsverket om dessa frågor. Det finns en betydande kunskap i detta sammanhang, också inom miljörörelsen. Det är skälet till att vi har väckt vår motion och framhärdar med en reservation. Vi finner att det i dag är fullt rimligt att ställa detta krav. Poängen är att man genom att ha kriterier som gäller för hela landet får en helt annan slagkraft i strävandena att skapa efterfrågan på miljöområdet. Därigenom kan man också gynna näringslivet, som då kan skapa fler arbetstillfällen och bidra till att hjälpa upp ekonomin i stort. Det finns alltså många poänger i detta förslag. Jag noterar också att Sonia Karlsson uppehöll sig mycket vid EU. Det är intressant om vi kunde vara pådrivande i det sammanhanget. Om vi kan få med EU i dessa avseenden, skulle det få en mycket stor betydelse.
Fru talman! Jag vill upprepa det som jag sade till Roy Ottosson, nämligen att det som Roy Ottosson och Miljöpartiet eftersträvar både i sin motion och i sin reservation redan är på gång. Man arbetar intensivt med dessa frågor. Det är meningen att det projekt och den informationsinsamling som jag nämnde skall så småningom spridas ut i hela landet och ut till de upphandlande enheterna. Som jag sade tidigare skall den upphandlande enheten mycket noga se till att de delar som skall vara inkluderade finns med när man infordrar anbud. Jag vidhåller att detta är en effektivare metod än att gå fram med lagstiftning. Arbetet pågår redan, Roy Ottosson.
Fru talman! Jag noterar att Sonia Karlsson håller med mig i sak men vill ha en annan metod. Jag menar att det är bra om man genom en bilaga till lagen lägger in detta på högsta nivå, eller kanske näst högsta nivå. Sonia Karlsson föredrar en styrning via rapportering från Naturvårdsverket. Det är klart att vi kan diskutera detta. Vi lär inte komma så mycket längre i dag. Detta är något som vi får följa upp. Vi kommer från vår sida naturligtvis att fortsätta att bevaka frågan.
Fru talman! Vad jag vill understryka är att det arbete som Roy Ottosson ber om i motionen och i reservationen redan pågår med full kraft. Det betyder att man har kommit längre än vad Roy Ottosson har framfört i sitt önskemål.

Fru talman! Kammaren skall nu återigen diskutera lagstiftningen beträffande arrende på jordbruksmark. Det är ett praktiskt taget varje år återkommande diskussionsämne i kammaren. Det kommer ofta både propositioner och motioner som berör detta ämne. Vi har i dag att behandla en proposition och ett antal motioner som dels är avgivna med anledning av propositionen, dels är väckta under den allmänna motionstiden. Regeringen föreslår i sin proposition att man skall införa ett generellt skydd för jordbruksarrendatorernas investeringar på arrendestället. Det är naturligtvis en mycket viktig fråga för arrendatorerna. Som jag ser det, är det i stort ett mycket bra förslag som regeringen har lagt fram i det här stycket. Det garanterar att en arrendator som lägger ned stora summor pengar i en investering också har möjlighet att få tillbaka pengarna i ett senare skede. De är alltså inte förlorade i den gjorda investeringen. Rent tekniskt föreslår regeringen att det skall gå till på det sättet att arrendatorn i det fall där parterna, dvs. jordägaren och arrendatorn, inte kommer överens skall kunna vända sig till arrendenämnden och begära att den prövar den tänkta investeringen. Arrendenämnden har då att undersöka om investeringen är rimlig och riktig, om den kan bli lönsam åtminstone på sikt och om den är viktig för utvecklingen av jordbruksföretaget i fråga. Samtidigt har arrendenämnden naturligtvis att ta hänsyn till de synpunkter som jordägaren eventuellt har. Detta skall sedan sammanvägas i ett beslut. Om arrendenämnden då fattar beslut om att investeringen får göras kan arrendatorn alltså göra denna. Sedan är det reglerat hur han kan förfara. Han kan vända sig till jordägaren och be honom att få möjlighet att lösa in investeringen. Om jordägaren gör det har han rätt att justera arrendeavgiften med hänsyn till den investering som är gjord. Om han inte vill inlösa den kan arrendatorn föra över den till en annan arrendator och på det sättet få sin investering tryggad. I stort är vi mycket till freds med det här förslaget. Det är på två punkter som vi från moderaternas sida har en annan uppfattning. Den första punkten gäller de fall där man vill totalt ändra driftsinriktningen på arrendestället. Säg att man har haft spannmålsproduktion och att man gör en investering för t.ex. grisuppfödning. Vi tycker att det är en så pass kraftig förändring av de förhållanden som rådde när avtalet ingicks att jordägaren måste ha möjlighet att säga nej om han har skäl för det. Vi vill alltså peka på att stora förändringar av driftsinriktningen bör vara undantagna. Detta tas upp i propositionen, och man bemöter det genom att säga att arrendenämnden speciellt i sådana fall har möjlighet att särskilt pröva om det är rimligt att man gör investeringen för en totalt ny inriktning. Vi tycker från vår sida att just i de fallen, som inte är så vanliga men som kan förekomma, bör jordägaren ha möjlighet att säga nej om han har starka skäl för det. Den andra punkten gäller de s.k. sidoarrendena. Det är alltså arrenden där det inte ingår någon byggnad eller gård, utan där det ofta är mindre enheter som arrenderas vid sidan av, för att få ett bärkraftigt jordbruk. Det kan vara en annan arrendator som arrenderar, men det kan också vara en vanlig självägande bonde som arrenderar mark vid sidan av den mark som han tidigare har haft och odlat. På den typen av mark, som ofta är ganska små områden, tycker vi inte att lagen om rätt att göra investeringar bör gälla. Vi tror att det är klokt både för arrendatorn och för jordägaren att man inte tillåter detta, om man inte kommer överens om att det passar bra att genomföra en investering just på den typen av mark. De här två punkterna har vi tagit upp i reservation 1, som jag yrkar bifall till. I det här betänkandet tas också upp den gamla trätofrågan om inlösen av historiska arrenden. Vi har genom alla år intagit en mycket fast och klar hållning, nämligen att det icke är förenligt med svensk lag att tillåta att en person skall gå miste om den äganderätt han har genom att man bara rakt upp och ned bestämmer att ett friköp skall få ske. Vi har haft den principiella inställningen under alla de år som den här frågan har diskuterats. Dess värre har en del av kammarens ledamöter genom åren givit intryck av och arbetat för - säkert med en mycket god vilja - att man skulle gå arrendatorerna till mötes. Samtidigt har man givit dem en falsk förhoppning om att detta skulle vara möjligt. Många av dessa arrendatorer av historiska arrenden är naturligtvis oerhört besvikna i dag, inte minst på Socialdemokraterna. Även vissa ledamöter i Centerpartiet liksom Vänsterpartiet har intagit denna ståndpunkt. Här kan man säga att denna fråga nu är klarlagd. Regeringen säger i propositionen att det icke är möjligt att tillåta friköp av arrenden. Det strider mot Europakonventionen, som gäller i Sverige, och det strider mot den rättspraxis vi har i Sverige. Det strider numera också mot den svenska grundlagen. Med det kan man säga att det som nu är bra är att detta måste vara sista gången som den här frågan behöver debatteras här i kammaren. De som är berörda får nu ett klart och entydigt svar: Man kan inte ta egendom från enskilda personer och föra över till andra. Det enda som en privatperson kan råka ut för i sådana sammanhang är att det allmänna har ett mycket starkt intresse av att komma åt en viss jordeller markbit, och då finns ju expropriationsförfarandet att ta till. Men även det är mycket hårt reglerat, och då gäller det att tillgodose det allmännas, hela samhällets, intresse och inte en enskild persons intresse. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan utom i det moment där jag har yrkat bifall till reservation 1.

Fru talman! Det här hade kunnat bli en historisk dag - den dag då Sveriges riksdag beslutade att avskaffa de sista kvarlevorna av feodalismen. Nu blir det inte så, om jag har förstått saken rätt. På sätt och vis kanske man kan säga att det blir en historisk dag trots allt. Socialdemokraterna får nu hjälp av de borgerliga partierna med att köra över ett redan fattat beslut i Sveriges riksdag från november 1989 om att den dåvarande regeringen skulle återkomma till riksdagen med lagförslag om bl.a. friköp av historiska arrenden. Att den borgerliga regeringen förhalade beslutet är inte någonting att vara förvånad över. Men att Socialdemokraterna nu backar från tidigare löften är inte bara häpnadsväckande, utan också en stor tragedi för de arrendatorer av historiska arrenden som under årtionden har väntat på att denna fråga äntligen skulle få sitt slut, när Socialdemokraterna nu har återtagit regeringsmakten. Fru talman! Frågor som rör jordfördelning har i alla tider väckt mycket starka känslor och även givit upphov till konflikter. Under historiens gång har de orsakat såväl uppror som inbördeskrig. Jorden föder oss, men själva ägandet, dvs. besittningen av jorden är ett uttryck för makt. Att tvingas bruka jord som andra äger är däremot ofta ett uttryck för underkastelse. Jag tror att majoriteten av riksdagens ledamöter inte tycker något annat än att Indiens bönder, Perus indianer eller de tidigare sovjetiska kolchosarbetarna skulle ha rätt att äga den jord som de brukar. Vi är många som anser att en rättvis fördelning av jorden är både nödvändig och avgörande för att det skall vara möjligt för människor i underutvecklade länder att försörja sig och för att deras levnadsvillkor skall bli värdiga. Man kan fråga sig vad detta har att göra med dagens ämne. Jag tar upp det här för att belysa de orättvisor som jag tycker finns också i den här propositionen. Det ärende som vi nu har att ta ställning till innebär naturligtvis ett steg i rätt riktning, och Vänsterpartiet välkomnar - det vill jag verkligen understryka - att det nu införs generella regler till skydd för jordbruksarrendatorers investeringar på arrendestället. Det är utmärkt. Däremot har vi svårt att förstå logiken i regeringens resonemang om varför man inte lägger fram ett lagförslag om friköp av historiska arrenden. Regeringen hänvisar till det förbättrade investeringsskydd som föreslås i propositionen och säger även att tidigare beslutade förstärkningar av arrendatorers ställning inte skulle motivera en friköpsrätt. Det är enligt min mening som att jämföra äpplen med päron. Investeringsskyddet gäller ju framtida förhållanden och är tillämpligt på alla arrendeställen, medan friköpsrätten gäller s.k. historiska arrenden. Det handlar alltså om ca 6 % av det totala antalet arrenderade företag, och det gäller bara dem som besitter väldigt stora egendomar, exempelvis fideikommisser, kyrkan och Domänverket. Det ägarsystem som nu råder är att betrakta uteslutande som ett passivt ägande. Därför har jag svårt att se att det skulle vara ett så stort ingrepp i äganderätten om en friköpsrätt infördes. Ingen från ägarsidan har ju någonsin bott på eller brukat de här gårdarna! Däremot har de som under generationer brukat och skött arrendeställena bidragit till en ständig värdestegring av jordägarnas egendom. Fru talman! Så här skriver regeringen i den proposition som ligger till grund för det beslut som vi skall fatta i morgon: "Det måste dock framhållas att jordbruksarrendatorer - liksom andra näringsidkare - själva valt en sysselsättning som ofrånkomligen medför ett personligt engagemang och ett ekonomiskt risktagande." Även om regeringen delvis har rätt i sak tycker jag att det är cyniskt och kanske också litet mästrande att påtala detta i en proposition. Vi måste komma ihåg att för flertalet verksamma inom lantbruket handlar det om en livsstil, men det handlar också om ett ansvar för att jorden verkligen används för det ändamål som den alltid har varit avsedd för, nämligen att producera föda. Jag vågar påstå att fanns inte de hårt arbetande och engagerade arrendatorerna av historiska arrenden skulle Sveriges landskapsbild se helt annorlunda ut än den gör i dag. På regeringens uppdrag presenterade 1990 års arrendekommitté i sitt delbetänkande ett förslag till lag om historiska arrenden. För att spara kammarens tid skall jag inte upprepa kommitténs definition av historiska arrenden - den finns att läsa på sidan 11 i lagutskottets betänkande. Regeringens argument mot detta är att ett sådant system kan komma att leda till orättvisa resultat. Ja, det är så. När det gäller gränsdragningar i lagstiftningsärenden är det nästan alltid någon eller några som kommer i kläm. Det är dess värre oundvikligt. Men det kan ju aldrig få vara ett skäl till att inte lagstifta i angelägna ärenden. Fru talman! I direktiven till 1990 års arrendekommitté underströks bl.a. att den kommande lagens utformning skulle vara enkel, tillfredsställande från rättssäkerhetssynpunkt och förenlig med Sveriges förpliktelser mot den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Kommittén, som bl.a. har bestått av fyra jurister och fem sakkunniga, har bedömt att en lag om friköpsrätt står i överensstämmelse med Sveriges internationella åtaganden. Kommittén refererar till fallet År 1967 införde Storbritannien en lag som gav vissa arrendatorer rätt att lösa in arrenderade fastigheter. I förarbetena till lagen åberopades att arrendatorerna ansågs ha en moralisk äganderätt och att lagen skulle utjämna avsevärda orättvisor mot arrendatorn. Några markägare i London framförde klagomål till Europadomstolen, som gjorde följande tolkning: Ett egendomsberövande som görs för att fullfölja en legitim social, ekonomisk eller annan politik kan vara i det allmännas intresse även om samhället i stort inte har någon direkt nytta av den egendom som tas i anspråk. Domstolen konstaterade vidare att de nationella organen är principiellt bättre skickade än domstolen att avgöra vad som skall anses vara i det allmännas intresse och att varje land måste ges betydande mått av frihet när det gäller lagstiftning med social och ekonomisk anknytning. Vad som är av allmänt intresse är alltså en sak för oss politiker att värdera - det har Europadomstolen slagit fast. Enligt Vänsterpartiets uppfattning finns det mycket starka sociala och politiska skäl till att införa en lag om friköp av historiska arrenden. Jag vill verkligen vädja till er socialdemokrater att stå fast vid tidigare löften. Vi har ju tidigare varit på samma sida i den här frågan! Varför gör ni nu en helomvändning? Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 i betänkandet.
Fru talman!

Vi har att ta hänsyn till dels Europakonventionens äganderättsskydd, dels regeringsformen, där det står att ingen i vårt land skall tvingas avstå egendom till det allmänna och aldrig till någon annan enskild. Det enda undantaget är det som jag berörde i mitt anförande - att man på exekutiv väg kan ta över mark för att klara det allmännas angelägenheter. Men det är ju i extrema fall som det kan komma i fråga. Här struntar man från Vänsterpartiets sida alltså i alla grundläggande bestämmelser som tryggar äganderätten. Man säger bara att det är lämpligt att man låter en mycket liten grupp, som det är fråga om, få möjlighet till friköp, alltså att det är lämpligt att ta annans egendom och dela ut hipp som happ. Man undrar: Vilka konsekvenser skulle det få i fortsättningen? Om man gör det till en grupp kommer naturligtvis nästa grupp. Jag tycker att Tanja Lindeborgs anförande var ganska skrämmande just på den punkten - i övrigt var det intressant att lyssna på henne.
Fru talman! Jag tycker inte alls att jag är särskilt lättvindig, Rolf Dahlberg. Jag måste protestera mot vad Rolf Dahlberg sade när han kallade det för att "ta annans egendom". Det har aldrig varit tal om att man skall ta - det handlar om att man skall köpa, friköpa. Rolf Dahlberg sade också att detta gäller en väldigt liten grupp. Desto bättre då! Då kan det ju inte vara någon större fara. Jag vill också säga att experterna inte är överens om detta. Det finns alltså experter som anser att detta är fullt tillåtet, medan andra - som Rolf Dahlberg lutar sig mot - har motsatt uppfattning. Det här är en ideologisk fråga. Det är fullt tillåtet enligt de experter som jag stöder mig på. Vi kommer säkert inte längre i det här replikskiftet - vi har så olika ideologiska uppfattningar i den här frågan.
Fru talman! Det är inte tillåtet. Det är helt klart att det inte är det. Regeringen slår fast det i propositionen. Så till det här med experterna. Man tillsatte en kommitté för att verkligen studera detta. Kommittén visade vilken väg man eventuellt skulle kunna gå. När man sedan skickade ut kommitténs förslag på remiss sade en oerhört stor majoritet av remissinstanserna att så här kan man bara inte göra i ett rättssamhälle. Trots det kräver Tanja Linderborg att vi skall köra ändå. Vi skall köra över både rättsreglerna och experterna, förutom dem som Tanja Linderborg nu lutar sig mot. Jag tror att det var klokt av regeringen att nu äntligen fatta ett slutgiltigt beslut i den här frågan.
Fru talman! Rolf Dahlberg säger att jag har åberopat vissa experter. Det handlar om fyra jurister från Arrendekommittén. Det var också fem sakkunniga. Jag fick inget svar av Rolf Dahlberg på frågan om han vidhåller att det handlar om att man tar. Jag vill läsa upp - jag ber om ursäkt för att jag tar kammarens tid i anspråk - vad regeringen skriver i det här avseendet: För att förslaget om friköpsrätt skall kunna läggas till grund för lagstiftning krävs enligt 2 kap. 23 § Regeringsformen att förslaget är förenligt med Sveriges åtagande på grund av Europakonventionen. Det går naturligtvis inte att säkert förutse vilken ståndpunkt den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna eller, efter inkorporeringen av Europakonventionen i svensk lag, svensk domstol skulle komma att inta vid en prövning. Detta visar på osäkerheten, eller hur? Vidare sägs: Enligt regeringens uppfattning finns det emellertid en beaktansvärd risk att en sådan lagstiftning skulle befinnas vara i strid med äganderättsskyddet i Europakonventionen.

Fru talman! Miljöpartiet de gröna medverkade 1989 till att beställa en lag om friköp av historiska arrenden. Vi är fortfarande av samma uppfattning, nämligen att den här möjligheten bör införas men i mycket begränsad omfattning. En arrendegård representerar en oerhörd investering under lång tid för den som arrenderar. En släkt har ofta bott där i flera generationer. Det är fråga om en mycket speciell omständighet. Vi menar att i de fall man har bott på arrendet och brukat marken under minst 40 år när man begär att få friköpa skall det finnas en sådan möjlighet. Det är således mycket begränsat. Skälen är naturligtvis historiska. Arrendet har varat under lång tid. Vi bedömer inte att det här kan komma att betraktas som ett allvarligt ingrepp i äganderätten eller att det på annat sätt skulle strida mot Europakonventionen. Vår bedömning är att det här bör vara möjligt i dessa begränsade fall. Det är också det som står i reservation 3, som vi yrkar bifall till.

Fru talman! De svenska arrendatorerna har ett starkt skydd i lagstiftningen. Denna har en klar inriktning på att ge socialt och ekonomiskt skydd för den svagare och mer utsatta parten i ett arrendeförhållande. Reglerna om jordbruksarrende är ett av de tidigaste exemplen på social skyddslagstiftning. Vid början av seklet hade jordbruksarrendatorerna en mycket svag ställning. De var i stor utsträckning utlämnade till jordägarens bestämmande. I olika etapper har dock reglerna förbättrats till arrendatorernas förmån. De har sedan länge besittningsskydd, dvs. rätt till tvångsförlängning av avtalet när avtalstiden har löpt ut. De har också förköpsrätt, alltså en rätt att köpa arrendestället framför andra spekulanter i en situation där jordägaren vill sälja egendomen. Reglerna ger sammantaget ett starkt skydd för jordbruksarrendatorerna. Fru talman! Trots detta står ändå arrendatorerna i flera avseenden fortfarande i en stark beroendeställning i förhållande till ägaren av marken. Det gäller bl.a. arrendatorns möjlighet att få kompensation för investeringar han själv har utfört på arrendestället liksom hans möjlighet att överlåta arrenderätten utan jordägarens samtycke. Detta förhållande kan ha inneburit att nödvändiga investeringar inte kunnat äga rum. Dagens förhållanden är sådant att om de inte kan komma överens, så har arrendatorn visserligen rätt att ta med sig investeringen då han lämnar arrendestället. Men ofta är det inte ekonomiskt försvarbart att göra det. Det kan rent av vara så att det är omöjligt att skilja investeringen från arrendestället. I sådana fall innebär dagens regler att investeringen i praktiken tillfaller jordägaren gratis. Det här innebär inte bara en orättvisa i förhållandet mellan parterna. Det leder också till att arrendatorer allmänt sett får svårt att finansiera investeringar, och det leder i sin tur till att många önskvärda investeringar uteblir. Det här är en allvarlig nackdel för arrendejordbruket i vårt land. Vi skall ha klart för oss att så mycket som 43 % av åkerarealen i vårt land är arrenderad. Sveriges medlemskap i EU innebär möjligheter men också en tuffare konkurrens inom jordbruket. Det är nödvändigt att erforderliga investeringar kan komma till stånd, för att svenska jordbrukare skall kunna hävda sig i den internationella konkurrensen. Genom införandet av ett generellt skydd för investeringar i ett arrendejordbruk kan dessa arrendatorer också ges en bättre chans att hävda sig i konkurrensen med jordbruk som drivs på självägd mark. Nu föreslår regeringen i propositionen att ett förbättrat investeringsskydd införs, och majoriteten i utskottet ställer sig bakom detta förslag. Det bästa är självklart att frivilliga överenskommelser om nödvändiga investeringar träffas mellan arrendatorn och markägaren. Det är ju den princip lagstiftningen bygger på. Om man inte kan komma överens om huruvida en investering skall göras på arrendestället eller inte så kan arrendatorn ansöka om tillstånd hos Arrendenämnden om att få göra investeringen. Arrendenämnden skall ge ett sådant tillstånd om investeringen förefaller lönsam på lång sikt och intresset av att investeringen görs är starkare än jordägarens intresse av att den inte kommer till stånd. Om arrendatorn då gör investeringen innebär de nya reglerna att han får ett skydd för denna investering. Om jordägaren senare inte är intresserad av att lösa in investeringen till marknadsmässigt pris, så får arrendatorn i princip rätt att överlåta arrenderätten till en ny arrendator. En sådan rätt har han normalt inte i dag. Poängen är att arrendatorn vid en sådan här överlåtelse av arrenderätten kan ta betalt för sin investering av den nye arrendatorn. Och det gäller inte bara den investering som har utförts efter tillstånd av Arrendenämnden enligt de nya reglerna. Den överlåtande arrendatorn är oförhindrad att ta betalt även för andra investeringar som han har gjort på arrendestället under årens lopp och som fortfarande har ett marknadsvärde. Många gånger kommer han också att kunna ta betalt för investeringar som har gjorts av en tidigare arrendator, t.ex. av en släkting som då innehade arrendet. Till detta betänkande har lämnats tre reservationer. En av reservationerna som lämnats av Moderaterna avser vem som skall få avgöra om en investering är nödvändig eller ej. Enligt reservanternas uppfattning skulle jordägaren ensam få bestämma om en investering som förändrar driftsinriktningen skall få ske. Utskottet delar här propositionens bedömning att det i sådana fall är naturligt att man tar stor hänsyn till jordägarens intresse. Men skulle man undanta en investering av det här slaget skulle det innebära att det nya förstärkta investeringsskyddet skulle urholkas. Men det är ju också så att om man övergår från spannmålsproduktion till animalieproduktion, är sådan produktion också tillståndspliktig enligt miljöskyddslagen. Det måste man också ta hänsyn till. Utskottet delar inte heller reservanternas uppfattning att sidoarrenden skulle undantas. Det enda undantag som utskottet godtar gäller sidoarrende som omfattar högst ett år. Även sidoarrenden med rätt till förlängning måste få omfattas av reformen. Fru talman! 1990 års arrendekommitté föreslog en särskild lag om friköpsrätt för historiska arrenden. I propositionen tar regeringen upp denna fråga, och man anser att någon sådan lag inte skall införas av följande skäl: Genom redan gällande lagstiftning och med den nu föreslagna reformen erhåller arrendatorerna en mycket stark ställning i arrendeförhållandet. En majoritet av remissinstanserna har också ställt sig negativa till införandet av en friköpsrätt, och bland dem som har avstyrkt finns både företrädare för arrendatorer och jordägare. Det tyngst vägande skälet till att inte införa en friköpslag är 2 kap. 18 § regeringsformen. Där stadgas att varje medborgares egendom är tryggad bl.a. genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild, genom expropriation eller annat sådant förfarande, utom när det krävs för att angelägna allmänna intressen skall tillgodoses. Den grundlagsskyddade äganderätt som infördes den 1 januari i år i 2 kap. 18 § regeringsformen och hänvisningen till Europakonventionens betydelse, som markerats i 2 kap. 23 § regeringsformen, innebär att en friköpsrätt endast kan införas om det utgör ett angeläget allmänt intresse. Eftersom det här rör sig om förhållande mellan enskilda har regeringen i propositionen gjort bedömningen att en friköpsrätt inte står i överensstämmelse med regeringsformens regler. En majoritet i utskottet instämmer i denna bedömning. Med anledning av utskottets ställningstagande har två reservationer inlämnats. Båda innebär att en friköpsrätt skall införas. Jag yrkar avslag på dessa reservationer med hänvisning till regeringsformen men också med hänvisning till att de som sitter på s.k. historiska arrenden också omfattas av de reformer för jordbruksarrendatorer som genomförts vid olika tillfällen. Dessa arrendatorer har också en särskilt stark ställning i synnerhet i fråga om rätten att få stanna kvar på arrendestället. Det förhåller sig dessutom så att arrendatorn vid ett s.k. historiskt arrende har en alldeles särskilt trygg ställning. En lagändring som gjordes år 1979 innebär nämligen att en sådan arrendator har ett speciellt starkt skydd mot s.k. självinträde från jordägarens sida. Fru talman! Alla frågor rörande arrendelagstiftningen är inte lösta i och med att vi antar denna proposition, utan i regeringskansliet arbetar man vidare med frågor om förändringar inom arrendeområdet. Fru talman! Jag vill bara tillägga att det i betänkandet också finns ett tillkännagivande om att regeringen måste finna en lösning på det problem som ägare till fritidshus på arrenderad mark har när det gäller kreditmöjligheter.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

Fru talman! Jag skall inte uppta mycket av kammarens tid, eftersom Anita Persson och jag är i stort sett överens om betänkandet. Anita Persson sade emellertid i sitt anförande att vi moderater inte vill att arrendatorerna skall få möjlighet att göra investeringar mer generellt. Faktum är att det undantag vi tar upp gäller just de tillfällen då man ändrar driftsinriktning på jordbruksföretaget. Det är ofta en ganska stor och betydelsefull omställning för alla jordbrukare. Det är riktigt att det, som Anita Persson säger, då också blir miljöprövning och att man då naturligtvis får ta hänsyn till olika intressen. Jag är medveten om att det i propositionen står att prövningen i dessa ärenden måste vara särskilt omsorgsfull. Det känns på något sätt väldigt konstigt att man mot jordägarens vilja skall genomföra stora investeringar i en förnyad och förändrad driftsinriktning på företaget. Om så stora förändringar skall genomföras bör de två parterna vara överens. Normalt är de väl också det, och de fall jag nu nämner kanske är mer av undantag.
Fru talman! Jag tror att vi i stort är överens. Om en sådan här investering skall genomföras är kravet att det skall vara lönsamt för jordbruket, att verksamheten skall pågå under en längre tid och att det skall vara företagsekonomiskt försvarbart. Som Rolf Dahlberg sade står det klart uttryckt i propositionen att om man skall lägga om verksamheten från spannmål, ekologisk odling eller något annat som man kom överens om när man träffade arrendeavtalet skall stor hänsyn tas till jordägaren. Som Rolf Dahlberg sade i ett tidigare inlägg är det självklart att man tar väldigt stor hänsyn till jordägaren om man lägger om från spannmålsodling till svinskötsel, eftersom det innebär ett stort avbräck. Om man kan få en lönsam produktion är det ändå viktigt att man kan få pröva, men då sker det också utifrån miljösynpunkt. Jag tror inte att man skall säga att det bara är jordägaren som bestämmer. Har arrendatorn intresse av att starta en ny produktion, att t.ex. starta en strutsfarm, vilket ju är väldigt populärt i dessa dagar - jag vet emellertid inte hur bra dessa farmar är ur miljösynpunkt - då skall inte jordägaren bara kunna säga nej, utan det måste finnas en möjlighet att pröva. Jag yrkar därför bifall till förslaget i propositionen och i utskottets betänkande.
Fru talman! Jag är litet förvånad över att Anita Persson med sådan självklarhet kan slå fast att det här skulle strida mot 2 kap. 18 § regeringsformen. Regeringen säger ju mycket klart i propositionen att vad som är angeläget allmänt intresse till slut i viss mån måste bli föremål för en politisk värdering. Det är ju det det handlar om. Det står inte i propositionen att det skulle vara fråga om ett uttryckligt förbud, och jag kan inte se det på annat sätt än att det skulle vara fullt möjligt att anta den här lagen. Det var som sagt snubblande nära för några år sedan, då Socialdemokraterna såvitt jag kan förstå drev frågan väldigt starkt. Därför är det oerhört förvånande att man nu gör en 180-graders vändning.
Fru talman! Jag kan inte hålla med Tanja Linderborg på den här punkten. Jag tycker att regeringsformen helt klart säger att det här måste röra sig om ett allmänt intresse, och det gör det inte när det är några stycken arrendatorer som kommer i fråga vid ett historiskt arrende. Det rör sig inte om ett stort, allmänt intresse. Expropriation används om man skall bygga en väg, en järnväg eller något sådant som tillgodoser ett allmänt intresse, men det kommer inte i fråga när äganderätten övergår från en person till en annan. Jag kan ändå förstå hela den här diskussionen och det känslomässiga engagemanget hos dem som har ett historiskt arrende, men i dagens läge, med en ny grundlag där det helt klart framgår att det måste vara fråga om ett allmänt intresse, kan vi inte anta den här lagen. Detta är också vad remissinstanserna har sagt.
Fru talman! Man skall egentligen inte förlänga diskussionen, eftersom en verklig guru på området, Bengt Silfverstrand, snart kommer att gå upp i debatten. Men, snälla Anita Persson, det handlar inte om expropriation, det handlar faktiskt om friköp. Det är inte stöld jag pratar om, utan det skall vara ett frivilligt köp, för den som vill köpa.
Fru talman! När det gäller köp har ju arrendatorerna på historiska arrenden en väldigt stark ställning. De har förköpsrätt och kan skriva in i inskrivningsboken att de vill stå på tur att köpa när det blir ledigt och klart för försäljning. Då har de rätten att köpa till marknadsvärde. När det gäller friköpet handlar det om att tvinga fram ett köp. Det är då man går emot regeringsformen.

Fru talman! Allra först vill jag yrka bifall till hemställan i betänkande LU26 Investeringar i arrendejordbruket. Jag känner väl till under vilka förhållanden en arrendator får arbeta. Jag har själv, tillsammans med min man, varit arrendator i nära 30 år. Vi har haft olika markägare, så jag känner väl till hur det är. Det är en ganska stor andel av Sveriges lantbrukare som är arrendatorer. De allra flesta av dessa har ett mycket fint förhållande till och samarbete med jordägarna. Arrendelagstiftningen bygger i första hand på frivilliga överenskommelser mellan jordägare och arrendator, och det är också inriktningen i de förslag vi nu behandlar. I de fall där man inte kan komma överens är det viktigt att det finns lagar och förordningar som reglerar förhållandena. Det är viktigt för både jordägare och arrendatorer. Därför ser vi det som ett steg i rätt riktning med de förslag vi behandlar i detta betänkande. Jag vet att många arrendatorer har väntat på detta. I betänkandet behandlas även frågan om friköp av historiska arrenden. Många av oss i utskottet har fått långa brev med många synpunkter, där det föreslagits beslut om friköp av historiska arrenden. Jag kan till viss del förstå en del av de synpunkter som förts fram. Men nu har det skett många förändringar inom arrendelagstiftningen vid många tillfällen och under många år, där hela tiden arrendators ställning stärkts. Det gäller även för innehavare av historiska arrenden. Jag anser att det skulle vara fel att genom tvingande lagar frånhända någon äganderätten till sin mark. Därför, än en gång, yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Huvudrubriken på detta betänkande är Investeringar i arrendejordbruket. Förvisso sker förstärkningar och förbättringar i skyddet för arrendatorer genom det här betänkandet. Det har jag inget att erinra mot. Men de förstärkningarna är inte av den karaktären att de på något sätt i något avseende löser de grundläggande problem som helt är knutna till och förknippade med avsaknaden av friköpsrätt. Därför bör tyngdpunkten i denna debatt ligga på friköpsrätten. Vi behöver inte diskutera det som är självklart och som vi är överens om. Den 30 november 1989, dvs. för fem och ett halvt år sedan, fattade riksdagen ett historiskt beslut. En klar riksdagsmajoritet ställde sig helt entydigt bakom motionsförslag om att brukare av s.k. historiska arrenden skulle få friköpa den mark de i generationer brukat, bebyggt och bebott. Många trodde och hoppades då - jag vet - att slutkapitlet skrivits i denna bittra sannsaga, och att rättssamhällets lagar skulle omfatta också den grupp av enskilda människor vars vardag till vissa delar fortfarande styrs av feodalsamhällets lagar. Men trots att 1990 års arrendekommitté enhälligt förordade en friköpsrätt så förhalades frågan i tre år av den borgerliga fyrpartiregeringen. I den proposition vi nu behandlar använder en socialdemokratisk regering samma juridiska motiv som den tidigare borgerliga regeringen för att inte förelägga riksdagen en friköpslag. Det kan inte få mig som socialdemokrat att ändra uppfattning. Jag står fast vid den välgrundade uppfattning som både riksdagen, lagutskottet och sedan också en utredning kom fram till. Fattas bara annat! Enligt regeringen skulle det föreligga en beaktansvärd risk för att en friköpslag skulle stå i strid med Europakonventionen och utgöra ett otillbörligt intrång i den enskilda äganderätten. Längre än till att uttrycka en beaktansvärd risk sträcker man sig faktiskt inte. Det finns inte någonstans i propositionen några kategoriska påståenden eller några slutsatser om att detta strider mot Europakonventionen. Man bedömer att det finns en risk. Juridiken får ta över de politiska värderingarna och den politiska viljan, vilket jag har anledning att uttrycka förvåning över. Uttalandet liksom lagutskottets bedömning i frågan vilar minst sagt på bräcklig grund. Den ändring av 2 kap. 18 § i regeringsformen som nu trätt i kraft har angetts innebära en precisering av det egendomsskydd som ställs i Europakonventionen. Syftet med grundlagsändringen är alltså att uppnå en anpassning till konventionen, inte att ställa högre krav på denna. För övrigt prövades denna fråga mycket grundligt av Arrendekommittén. Ingen av de fyra juristerna, ledamöterna eller de fem sakkunniga har funnit att vad som föreslås skulle strida mot konventionen. Då kan man ju undra - jag kan ställa frågan till utskottets talespersoner - om man haft kontakt med de här juristerna som haft denna klara och entydiga uppfattning vid den här behandlingen. Dessutom skall det uttryck man här uppehåller sig kring och försöker övertolka - "i det allmännas intresse" - av nödvändighet uppfattas extensivt. Varje land måste enligt vad Europadomstolen säger i rättsfall ges ett betydande mått av frihet när det gäller lagstiftning med social och ekonomisk anknytning. Observera att man gör särskilda bedömningar när det gäller lagstiftning med social och ekonomisk anknytning. Och det är vad det handlar om, inte juridisk ekvilibristik. Europadomstolen har i tidigare rättsfall med hänsyn härtill förklarat sig komma att respektera den nationella lagstiftarens bedömning av vad som kan anses ligga i det allmännas intresse, om inte denna bedömning uppenbarligen saknar rimlig grund. En annan svag invändning mot en friköpslag är att endast ett begränsat antal personer kan förmodas ha intresse av att få friköpa mark. Det är en helt ovidkommande synpunkt. Såvitt jag har kunnat utröna har den aldrig tillmätts någon betydelse i Europadomstolens praxis eller i andra rättsliga sammanhang. Om en friköpslag anses gynna endast ett begränsat antal personer så är det ju ännu färre personer - godsägarna - som blir berörda. Det här gäller inte vilka arrendatorer som helst. I flera inlägg har man talat om arrendejordbruket i allmänhet, att det är 43 % eller vad det nu kan handla om av all jordbruksmark som är utarrenderad. De saknar också intresse i sammanhanget. Det här handlar om en begränsad grupp människor på historiska arrenden som tillhör kyrkan och några som finns på den statliga sidan och inga andra. Det är alltså inte någon generell utvidgning av någon äganderätt. Till detta kommer bestämmelsen i lagförslaget att friköp inte får ske om det av särskilda skäl skulle vara oskäligt mot ägarparten. Här finns alltså ytterligare en säkerhetsventil, vi kan kalla det för jordägarventil, som gör att det inte bara går att rusa på i ullstrumporna. Man måste ta hänsyn till de faktiska förhållandena på de olika ställen där det här kan bli aktuellt. Ytterligare en svaghet i handläggningen av ärendet är att Lagrådet inte gjort någon ingående prövning av lagförslagets förenlighet med grundlagen. Den lagrådsremiss som cirkulerade under den borgerliga regeringen och som man på något sätt lyckades få fram går ju inte specifikt in på de här förhållandena. I det här fallet borde alltså en ordentlig prövning göras, eftersom man åberopar Europakonventionen utan närmare analys av innebörden. Likaså är det synnerligen anmärkningsvärt att jordbruksutskottet inte beretts tillfälle att yttra sig. Varför? Det borde vi kunna få svar på i dag. Lagutskottet har tidigare pekat på att en friköpsrätt ligger i linje med den jordbrukspolitiska målsättningen att ägande och brukande av jordbruksmark böra vara förenade. Det har lagutskottet bara för ett par år sedan tyckt. Varför tycker man plötsligt inte det i dag? Varför skriver man inte någonting om det? Som en följd av kvardröjande feodala förhållanden har hela bygder under exempelvis storgodsen i Skåne och Västergötland avfolkats och utarmats. Vi kan också se ett ökat intresse från åtminstone vissa jordägares sida att vilja ta över efter arrendatorer i syfte att kunna utnyttja ett frikostigt EU-stöd. Detta torde leda till ytterligare utarmning av landsbygden. Friköpsfrågan är emellertid för den berörda befolkningsgruppen mer en medborgarrättslig angelägenhet och en samhällsfråga än en arrendefråga. Det är en fråga som väntat i mer än 200 år på sin lösning. Att avskaffa den sista resten av ett feodalt system är ett led i en politik för ökad social och ekonomisk rättvisa och ett fullgörande av samhällets främsta plikt, att se till att medborgarna i alla delar av landet ges rätt till självständighet och frigörelse från ett tidsfrämmande förmynderi. Remissinstanser har åberopats i det här sammanhanget. Jag tycker att man skall vara försiktig när man bara kallt och torrt konstaterar att en majoritet av remissinstanserna avstyrker. Det gör de om man räknar på det sättet. Men man kan också se efter vilka typer av svar det är och från vilka remissinstanser svaren kommer. För det första har tolv remissinstanser klart sagt ja till en friköpslag. Från de oberoende instanserna föreligger ungefär lika många tillstyrkanden som avstyrkanden. För det andra saknas bland de instanser som beretts tillfälle att avge remisser bl.a. Glesbygdsdelegationen, som med utgångspunkt i att en friköpsrätt kan bidra till en fortsatt allsidig befolkningssammansättning på landsbygden, redan 1983 ställde sig positiv till införande av friköpsrätt för historiska arrenden. Det passiva arrendejordbruksägandet i form av fideikommiss, ecklesiastik jord m.fl. historiskt betingade ägarskap saknar varje form av berättigande från jordbrukssynpunkt. Ifrågavarande ägarparter har aldrig vare sig brukat jorden, bott på stället eller haft annan arbets eller riskmässig befattning med jordbruket eller varit beroende av det för sin utkomst. En lag om friköpsrätt för jordbrukarbefolkningen under de historiskt betingade ägarsystemen kränker därför ingen enskild äganderätt. Inget annat land i Europa har sedan demokrati införts tillåtit fortsatt osjälvständighet för en jordbruksbefolkning under feodalt grundade ägarsystem. Det är hög tid att avskaffa denna för vårt land förnedrande kvarleva från en svunnen tid. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Det här är uppenbarligen ett mycket långdraget ärende. Det har varit mycket komplicerat. I hög grad har detta ärende dragits i långbänk. Det beror på att motstridiga, oförenliga, intressen har berörts här. Jag påstår att det föreliggande förslaget utgör en balanserad lösning på detta mycket komplicerade problem. Folkpartiets inställning framgår av betänkandet. Vi säger alltså nej till den centrala och mest diskuterade frågan här. Vi säger nämligen nej till friköpsrätten. Jag tycker att det är ett riktigt ställningstagande. Det har jag tidigare förutskickat. Jag gjorde det redan den 30 november 1989. För fem och ett halvt år sedan sade jag alltså i denna talarstol: Mitt tips är att slutet av det här ärendet blir nej till friköp och ja till investeringsskydd. Detta överensstämmer med dagens förslag. Vad det handlar om här är att finna en balanserad lösning. Jag efterlyste en sådan då. En sådan föreligger nu. Arrendatorn får visserligen inte äganderätt genom friköpet, men han får en kraftfullt förstärkt arrenderätt. Jordägaren drabbas visserligen av denna nya arrenderätt men får behålla äganderätten. Jag menar att resultatet är att det nya rättsläget gynnar - som andra talare här också varit inne på - särskilt de historiska arrendatorerna. De får ett skydd för i princip alla investeringar, alltså även befintliga äldre investeringar. Bengt Silfverstrand och jag har flera gånger tidigare debatterat den här saken. Vi är väldigt olika personer, framför allt när det gäller att finna balanserade lösningar. Bengt Silfverstrand har många fördelar, men man kan knappast beskylla honom för att visa stort intresse i det här avseendet - dvs. för att finna en balanserad lösning. Det handlar mera om en fundamentalistisk lösning där vi får lyssna till tal om feodalism osv. Jag tror att saken hade gagnats mycket mer om vi, också Bengt Silfverstrand, i denna situation av i princip oförenliga intressen hade försökt att hitta en balanserad lösning. Det hade varit bra både för arrendatorn och för jordägaren. Nu tycker jag att vi har gjort det, trots Bengt Silfverstrand. Jag yrkar bifall till lagutskottets förslag.
Fru talman! Det var intressant att höra vad Bengt Harding Olson hade att säga om detta med en balanserad lösning och om fundamentalism. Om jag är fundamentalist delar jag i så fall den egenskapen med samtliga jurister, sakkunniga och ledamöter i 1990 års arrendekommitté. Jag hoppas att också de på något sätt nås av detta budskap. Det är intressant att notera att Bengt Harding Olson, som gör anspråk på att vara den balanserade i sammanhanget, inte kan hålla sig till sanningen. 1989, när vi tog beslut här, hade Bengt Harding Olson en motion. Tillsammans med en annan folkpartist motionerade han nämligen om friköpsrätt. Han hade inte tänkt göra något vid det tillfället, om det inte hade varit för att jag tog upp denna fråga. Då gick Bengt Harding Olson upp i debatten. Det slutade så småningom med att han lade ned sin röst - han avstod från att rösta. Han har uppenbarligen haft tre olika uppfattningar i frågan. Först motionerade han för friköpsrätt. Sedan avstod han från att rösta. I dag avslår han förslaget om friköpsrätt. Detta är ett typiskt exempel på folkpartistisk politik och folkpartistiskt handlande.
Fru talman! Jag hade inte förväntat mig annat än ett utfall av Silfverstrand i detta sammanhang. Låt mig till en början säga att sedan motionen väcktes 1989 har varken jag eller min motionärskollega ändrat inställning. Den innehöll en begäran om utredning för att få i gång det i princip stillastående ärende som vi hade sett år ut och år in. Jag vill påstå att vi lyckades. Det resulterade så småningom i en ny utredning. Jag trodde att jag på den punkten kanske rent av skulle få en liten applåd av Bengt Silfverstrand, men så blev det inte. I stället talas det närmast om ett politiskt svek, om jag förstår det rätt. Jag tycker att Bengt Silfverstrand skall tala med litet mindre bokstäver när han sitter i glashus. Det finns ju många som verkligen har backat i sak. Fundera över hur den socialdemokratiska gruppen skall rösta i det här läget! Var finns alla de socialdemokratiska jasägarna? Några har instämt, men det verkar som om Bengt Silfverstrand är ganska isolerad. Det borde ge honom anledning att fundera, inte bara över grandet i någons öga utan kanske bjälken i hans eget. Men det kanske har med partipiskan att göra. Jag tror dessutom också att det är bra att attackera en regering för att den möjligen inte följer de intentioner som Bengt Silfverstrand önskat. Men små bokstäver gäller tydligen när det är en socialdemokratisk regering, och stora bokstäver gäller när det är en borgerlig regering.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att i den motion som Bengt Harding Olson tillsammans med Karl Göran Biörsmark väckte stod det att starka sociala skäl talar för införandet av en friköpsrätt. Det är just dessa starka social skäl som jag har åberopat. Jag har uppenbarligen i sakfrågan samma uppfattning som Bengt Harding Olson en gång har haft. Jag står också fast på denna grund. Jag vet inte vad partipiskan har i sammanhanget att göra. Vi får ju se i morgon hur många som stödjer detta förslag. För mig är det en hederssak att ha jobbat med denna fråga under så många år. Dessutom har jag för varje år som gått fått ett allt bättre underlag. En av riksdagen tillsatt kommitté gjorde dessutom bedömningen att det var fullt möjligt att införa en friköpsrätt och att detta inte på något sätt stod i strid med Sveriges internationella åtaganden. Jag har gott samvete i den här debatten. Huruvida andra har det, som tidigare har haft uppfattningar som de sedan ändrat, får stå för dem.

Fru talman! Det är alldeles riktigt att jag har pratat om sociala skäl, och jag tycker fortfarande att det föreligger sådana. Nu skall de också passas in i lagstiftningen och den konventionstext som finns. Jag menar alldeles bestämt att de starka sociala skäl som förelåg och föreligger är beaktade i och med den starka och stora förstärkning av investeringsskyddet som nu har skett. Jag vill bara poängtera något som åtminstone Bengt Silfverstrand själv kanske har lyssnat till, nämligen hans egen argumentering, att Europakonventionen ger stora begränsningar när det gäller inkräktande på äganderätten. Europakonventionen har själv sagt - Bengt Silfverstrand har också sagt det här i talarstolen - att det finns ett stort nationellt utrymme för att bedöma hur detta skall hanteras. Det är precis det som vi just nu gör. Acceptera då detta nationella parlamentariska inflytande! Slutligen: Bengt Silverstrand är heder värd för att han har drivit denna synpunkt. Det beundrar jag. Jag tycker att han har gjort en bra insats. Men jag tycker att den blir ännu större och ännu mer hedrande om Bengt Silverstrand också accepterar det parlamentariska resultat som vi nu får, som bl.a. jag har arbetat för, nämligen en balanserad lösning.

Fru talman! Vi kristdemokrater är inte representerade med ordinarie ledamot i lagutskottet. Därför bör vi lägga våra eventuella yrkanden direkt här i kammaren, vilket jag kommer att göra i detta ärende. Vi har en motion i detta betänkande som har avslagits av utskottet. Den handlar om ytterligare insatser för att begränsa oljeskador till sjöss genom rensning av oljetankar. Jag yrkar bifall till motion L30. I utskottets motivering till att man avslår motionen ifrågasätter man om det över huvud taget är lämpligt att ta upp den här typen av frågor. Fru talman! Då måste jag fråga: Vad är det som är olämpligt med att ta upp den här typen av frågor? Det sker faktiskt oljeutsläpp dagligen. Att försöka komma till rätta med detta genom att driva fallen till domstol har visat sig vara oerhört svårt. Det är ytterligt få domar som är fällande. Min fråga till utskottet är: Tror utskottet att utsläppen kommer att minska genom de nu föreslagna ändrade reglerna om ersättningsansvaret för oljeskador till sjöss? Jag menar, fru talman, att det skall kosta mer för dem som släpper ut olja än ett kanske redan inkalkylerat ersättningsbelopp. Det handlar om irreparabla skador, vilka vi har sett mycket tydliga exempel på under senare tid, inte minst på Gotland. Det är därför vi har föreslagit tillägget att Sverige skall ta initiaitiv och driva på i denna fråga. Med detta vill jag återigen yrka bifall till motion

Fru talman! Min fråga till utskottet var om man tror att det är tillräckligt med det ekonomiska ansvaret och om man tror att utsläppen kommer att minska till följd av de föreslagna ändringarna. Vårt förslag är att Sverige skall ta initiativ så att man kommer längre och kan ställa dem som nu bedriver den omfattande miljöförstöringen under straffansvar. Jag fick egentligen inget svar på den frågan.

Fru talman! Om man nu delar andemeningen i motionen, vad är det då som förhindrar att man går vidare och ställer krav på regeringen att den skall driva den här frågan? Jag tycker att det är litet synd att utskottet inte kom fram till ett bifallsyrkande när det gäller motionen. Dt beror kanske på att vi inte hade någon möjlighet att argumentera i utskottet. Jag får hoppas att kammaren tar den del av den här debatten innan man fattar beslut i morgon och bifaller motionen.

Fru talman! Barnens rätt till sina föräldrar är en av hörnstenarna i den moderata familjepolitiken. I det goda samhället växer barnen upp i trygghet. Det är därför mycket viktigt att familjen fungerar. Föräldrarnas roll som trygghetsskapande faktor för barnen är oersättlig, i synnerhet under småbarnsåren. Vi moderater vill därför bidra till att uppvärdera, stödja och underlätta föräldrarollen. Det är angeläget att även sådana beslut som rör arbetsmarknaden har en klar förankring i en familjepolitisk grundsyn. Här spelar föräldrarnas rätt att vara lediga från arbetet för att ta hand om och vara tillsammans med sina barn en viktig roll. Å andra sidan har under de två senaste decennierna rätten till ledighet av olika slag blivit omfattande i Sverige. Om man ser till den faktiska arbetstiden - semester, sjuk och övrig frånvaro avräknad - ligger vi långt under de flesta viktiga konkurrentländer. På grund av att minskningen i arbetad tid inte har kompenserats av en motsvarande produktivitetsökning har detta varit en bidragande orsak till att Sverige nu befinner sig i en ekonomisk kris. Vi har länge levt över våra tillgångar. Sverige har en extremt rigid och sönderreglerad arbetsmarknad. En viktig ingrediens i återupprättandet av vårt land som en företagarnation med stabil ekonomisk tillväxt är att avreglera denna sektor så att den blir vad namnet anger - en marknad. I denna uppgift blir det nödvändigt att systematiskt gå igenom regelsystemen för att säkerställa att dessa står i överensstämmelse med hela Sveriges intresse av tillväxt och nya arbetstillfällen. Jag har inledningsvis understrukit att vi moderater anser att föräldrarnas möjlighet att under den tid då barnen behöver dem bäst kunna vara lediga från sitt arbete i viss utsträckning är en fråga av hög prioritet. I sin nuvarande utformning måste man dock på goda grunder ifrågasätta om inte de i lag medgivna samlade ledighetsförmånerna är utformade på ett sådant sätt att de, tillsammans med övriga regler på arbetsmarknaden, motverkar den ekonomiska utveckling som är en förutsättning för all verklig trygghet. Även för det lilla barnet är det en del av tryggheten att mamma och pappa har jobb och kan klara familjens försörjning. Ledighetsförmånerna lämnar också ett betydande utrymme för ett av lagstiftaren icke avsett "överutnyttjande" med påföljd att de begränsade resurser om står till buds inte används på bästa möjliga sätt. Det ändrade sjukskrivningsbeteende som blev följden av införandet av en karensdag och sänkt ersättningsnivå talar exempelvis sitt tydliga språk. Alla vet - fast det inte anses politiskt korrekt att säga det - att det inte är fråga om att ca 150 000 personer per dag på ett mirakulöst sätt har blivit friska. I flera decennier har vi unnat oss allt större förmåner enligt mottot "hellre rik och frisk än sjuk och fattig". Men nu är vi sjuka och fattiga. Nu måste vi börja att prioritera. Och det måste vi göra medan möjligheten finns till en ordnad reträtt. Annars kan utvecklingen av vår ekonomi framtvinga mycket brutala nedskärningar. Moderata samlingspartiet anser att det är nödvändigt att se över och i grunden reformera samtliga regler för arbetstid, semester och annan ledighet. En sådan översyn måste samtidigt täcka hela området, dels för att det skall bli möjligt att göra erforderliga prioriteringar mellan olika sociala och andra hänsynstaganden, dels för att få den samordning mellan systemen som är oundgängligen nödvändig. Strävan skall vara att finna sådana regler som främjar flexibilitet och personliga variationer. En sådan ordning stöder såväl den enskildes ambitioner att utveckla sitt liv efter egna önskemål som företagens behov av arbetsvillkor som gör det möjligt att möta den nya tidens utmaningar. Vi föreslår därför att den av regeringen nyligen tillsatta Arbetstidskommittén får i uppdrag att även se över föräldraledighetslagstiftningen. Översynen bör syfta till att göra en rimlig avvägning mellan familje-, närings och arbetsmarknadspolitiska intressen. En sådan översyn kommer att ta sin tid. I avvaktan på att detta arbete hinner genomföras kan vi i princip ställa oss bakom regeringens förslag till ny föräldraledighetslag, som i allt väsentligt endast utgör en språklig och lagteknisk bearbetning av nu gällande lag. Ledighetsutredningen, vars betänkande ligger till grund för propositionen, påvisar emellertid att det finns stora brister och problem som bör åtgärdas redan nu. Enligt direktiven, som utfärdades av den borgerliga regeringen, skulle översynen bl.a. inriktas på regler som bättre skulle kunna anpassas till särskilt de små företagens situation och administrativa kapacitet. Av detta återfinns intet i det socialdemokratiska förslaget, vilket vi är mycket kritiska emot. De förändringar som vi föreslår gäller bl.a. att enskildas rätt att sluta individuella avtal vid sidan av kollektivavtalen skall säkerställas. Vi föreslår också att kvalifikationstiden för rätt till föräldraledighet enligt 5-7 §§ skall förlängas från föreslagna sex månader till ett år. Vi anser också att rätten att dela upp föräldraledigheten på tre perioder för varje kalenderår ofta medför avsevärda olägenheter för den verksamhet i vilken den anställde verkar. Huvudregeln bör vara att hela ledigheten tas ut i ett sammanhang men med möjlighet för arbetsgivaren och arbetstagaren att avtala om annan uppläggning. I propositionen föreslås dessutom vissa förändringar i semesterlagens regler om semesterlönegrundande frånvaro. I huvudsak är dessa av mer teknisk natur. Regeringen förbigår dock med tystnad att även detta är en rättighetslagstiftning som har byggts på och byggts ut under årens lopp, tills den nu medför både oskäliga kostnader och administrativa problem, särskilt för de små företagen. När det gäller frånvaro på grund av sjukdom medför nu gällande regler, som föreslås oförändrade, att den anställde blir överkompenserad vid frånvaro eftersom sjukpenningen är beräknad på lön inklusive semesterlön. Denna omotiverade överkompensation har påtalats i riksdagen vid upprepade tillfällen, och bör avskaffas. Moderata samlingspartiet vill så långt det någonsin är ekonomiskt möjligt värna föräldrarnas rätt att vara lediga från arbetet för att ta hand om sina barn. Däremot kan vi inte se några som helst skäl till att sådan frånvaro skall vara semesterlönegrundande. Vi föreslår att 17 § semesterlagen upphävs. Huvudprincipen måste i alla sammanhang vara att det skall löna sig bättre att arbeta än att inte göra det. Endast arbetad tid skall därför grunda rätt till semesterlön. Fru talman! Moderata samlingspartiet står bakom samtliga moderata reservationer som har fogats till detta betänkande, men av hänsyn till kammarens tid inskränker jag mig till att yrka bifall till reservation nr

Fru talman! Betänkandet vi nu har att ta ställning till behandlar ett förslag till en ny föräldraledighetslag. I stort bygger förändringarna på en språklig och teknisk översyn och ett införlivande av ett EG direktiv, men tyvärr finns det även andra ingredienser i det hela. Utskottet konstaterar i sin inledning att lagen berör många arbetstagare, och att det är viktigt att lagen utformas så att den enskilde arbetstagaren lätt kan tillägna sig innehållet. Jag delar den uppfattningen. Vi skall ha en enkel och tydlig lagstiftning. Det är mot den bakgrunden tråkigt att utskottets majoritet har avstyrkt Vänsterpartiets motion. Vi föreslår där att det av lagen skall framgå vad som står i EG-direktivet, nämligen att man har rätt till ledighet utan löneavdrag vid mödravårdsundersökningar. Utskottet hänvisar till att detta skall lösas avtalsvägen, men det finns fler problem med det förslaget. Att hänvisa till att lösa frågan avtalsvägen innebär dels att direktivets införlivande skjuts på en obestämd framtid. Eller kan någon här i kammaren svara på när direktivet i så fall kommer att vara införlivat i svensk lagstiftning? Vi riskerar också att direktivet inte kommer att täcka hela arbetsmarknaden. Enkelheten och tydligheten går förlorade. Det bör framgå av lagstiftningen vilka rättigheter som gäller för gravida kvinnor. Man använder sig av ytterligare ett argument för att avfärda vår motion och påstår att arbetsmarknadens parter inte har krävt någon lagstiftning. Jag får då bara uppmärksamma utskottets majoritet på LO:s remissvar i frågan. I Sverige har vi kommit väldigt långt när det gäller definitionen av begreppet kvinnors hälsa; det skall när kvinnan är gravid inkludera fostret. Tyvärr är det inte alla som känner till den definitionen. Föräldraledighetslagen skulle ha blivit mycket tydligare om man hade lyft in denna definition i lagtexten. Nu pekar utskottet på att det framgår av förarbetena till föräldraledighetslagen att kvinnan och fostret är en enhet. Det är ju gott och väl, men varför inte ta steget fullt ut och tydliggöra detta i lagen? Det var ju enkelhet och tydlighet vi eftersträvade. Förslaget till en ny föräldraledighetslag innebär också att man för in ett helt nytt moment i lagstiftningen. Det är inte kopplat till förenkling och definitivt inte kopplat till EG-direktivet. Arbetstagaren skall nu samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning och andra frågor som rör ledigheten samt, om det kan ske utan olägenhet, försöka förlägga ledigheten så att verksamheten kan fortgå utan störning. Tidigare lag byggde på barnens behov. Det var deras behov som skulle styra ledighetens förläggning. Nu förs ett helt nytt moment in i lagstiftningen. Man skall ta hänsyn till även verksamhetens behov. Det här är en tydlig markering att barnets behov inte skall sättas i fokus för lagstiftningen, utan deras behov skall sättas i relation till verksamhetens behov. Det innebär att den som skall vara föräldraledig i framtiden skall samråda med sin arbetsgivare. En rättighetslagstiftning ersätts med samråd. Redan detta kan vara ett hinder, inte minst för alla dessa män som arbetar på arbetsplatser där föräldraledigheten är ett undantag och som kan dra sig för att ta en diskussion med en motvilliga arbetsgivare. I stället avstår från att utnyttja ledigheten. Förslaget är också mycket otydligt till sin utformning. Vem avgör vad som är olägenhet, arbetsgivaren eller föräldern? Vem bestämmer vad som är påtaglig störning? Dagens lagstiftning som gett arbetstagaren rätt att ta ut föräldraledighet efter barnens behov har betytt oändligt mycket framför allt för kvinnornas möjlighet att kombinera barn och förvärvsarbete. Det förslag som utskottet nu lägger fram kommer att föra jämställdheten flera år tillbaka. Om föräldraledighetslagen skall vara till för barnen måste det vara klart att arbetsgivaren inte får försvåra för föräldrarna att organisera ledigheten så, att det blir bra för barnet och så att en uppdelning av ledigheten kan göras mellan föräldrarna. Utskottet föreslår också en förändring när det gäller vad som skall räknas som semesterlönegrundande frånvaro. Utskottet föreslår att tvåårsfristen skall avbrytas först om arbetstagaren arbetat mer än fjorton dagar i följd. Några motiv för förslaget redovisas inte. Tidigare var det i direktiven till Arbetsskadeutredningen att utreda detta med semesterlönegrundande frånvaro. Nu har direktiven ändrats. Frågan tycks inte bli föremål för någon som helst utredning eller remissförfarande utan skall klubbas rakt av i riksdagen. Det är ett mycket beklagligt hanteringssätt. Fru talman! Vänsterpartiet vidhåller sin uppfattning att förslaget om förändringarna i semesterlagen bör avslås, men av hänsyn till kammarens arbetsbelastning kommer jag inte att yrka bifall till reservationen i fråga. Naturligtvis står vi bakom samtliga reservationer i ärendet, men för tids vinnande nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 9.

Fru talman! Det är en litet konstig debatt. Det är en EU-motståndare som skall försöka se till att Sverige lever upp till EU-direktiven, medan utskottsmajoriteten - de flesta var för EU - inte vill att vi skall leva upp till EU:s direktiv i vissa avseenden. Det är lätt för oss att från kds sida gå på reservationen när det gäller förslaget att föräldraledighetslagen skall kompletteras med regler om rätt till ledighet utan löneavdrag för mödravårdsundersökning. Ingrid Burman har motiverat varför man skall göra det, så jag skall inte gå in mer på det. Min fråga riktar jag närmast till Christel Anderberg, som i sitt anförande säger sig värna föräldrars möjligheter att vara tillsammans med barnen och familjen som enhet. Det handlar också om att värna såväl den gravida kvinnan som fostret med möjligheten till mödravårdsundersökning. Samma sak gäller reservationen om begreppet kvinnors hälsa. Där säger utskottet att EU-direktivet inte innehåller någon bestämmelse som gör det nödvändigt med en ändring där vi tydliggör att det faktiskt handlar om en rättighet för såväl den gravida kvinnan som fostret. Det kan vara bra att slå fast att det handlar om dessa två skyddsvärda individer. Det är detta som reservationerna 7 och 8 handlar om. Jag skall inte förlänga debatten, men jag tänker yrka bifall till reservation 6, som är gemensam för kds och Vänsterpartiet, om rätten till ledighet för mödravårdsundersökning. I övrigt står jag givetvis bakom även reservation 8 men för tids vinnande avstår jag från att yrka bifall till den.
Fru talman! Dan Ericsson finner det märkligt att Vänsterpartiet tycker att vi skall respektera EU direktiv. Då vill jag bara göra klart för Dan Ericsson att Vänsterpartiet motarbetade att vi skulle gå in i EU på grund av att vi tycker att det är en odemokratisk organisation. Vi har många goda anledningar till det. Men vi har också klart deklarerat att vi kommer att jobba inom EU och ta itu med det som vi tycker är positivt. En av de mest positiva sakerna gäller delar av det skyddsdirektiv som EU ha presenterat inom det sociala området. Ett av dem gäller skyddet i samband med föräldraledighet. Jag vet att jag och Dan Ericsson har samma uppfattning i den frågan. Men jag vill inte att det skall råda någon oklarhet om Vänsterpartiets ställningstagande.
Fru talman! Det var inte alls någon anklagelse mot Ingrid Burman. Jag tycker bara att det är konstigt att just en EU-motståndare faktiskt vill att Sverige skall leva upp till EU-direktiven och införliva dem i svensk lagstiftning, medan de som har varit för EU motsätter sig detta införlivande. Det tycker jag är konstigt. Frågan hur det kommer sig är närmast riktad till utskottsmajoriteten.
Fru talman! Jag kan försäkra Dan Ericsson om att både jag och mina partikamrater i Moderata samlingspartiet anser att fostret och den gravida kvinna är synnerligen skyddsvärda. Det som vi nu diskuterar är i princip en rent språklig och lagteknisk bearbetning av gällande lagstiftning. Vi anser att man även bör göra en materiell översyn av föräldraledighetslagen, vilket också Ledighetsutredningen har förordat. I en sådan översyn tycker jag att man skulle kunna ta upp sådana frågor som Dan Ericsson aktualiserat. Jag är övertygad om att vi i sinom tid skall kunna komma överens på de punkter som han särskilt nämnde.
Fru talman! Det handlar inte bara om en språklig och teknisk bearbetning. Det handlar faktiskt litet om trovärdighet också. Vi kan inte bara därför att det inte passar det egna partiets ståndpunkt inom ett visst sakområde frångå EU-direktivet, skjuta det litet vid sidan av och säga att vi inte behöver ta hänsyn till det. Vi måste faktiskt som politiker försöka vara konsekventa och leva upp till de beslut som vi fattat. Nu är vi medlemmar i EU, och vi får försöka leva efter och införliva direktiven i svensk lagstiftning. Trovärdigheten minskar om man gör som utskottsmajoriteten och frångår det när man inte tycker att det inte är så nödvändigt på det här området. Det är min poäng. Vi skall försöka leva upp till det medlemskapet innebär.
Fru talman! Egentligen är det inte min sak att tala för utskottsmajoriteten. Men enligt min uppfattning har vi genom de regler som nu föreligger levt upp till EU-direktivet så mycket som kan begäras i det här skedet. Skulle det vid en översyn av hela lagstiftningen i sak, som vi vill ha till stånd, visa sig att det brister i något avseende skall den bristen naturligtvis rättas till.

Fru talman! Det känns onekligen som en kamp med tiden att hålla ett anförande och eventuellt bemöta repliker för att få slutföra det här ärendet i dag. Men vi gör väl ett försök att titta på det här betänkandet också. Det handlar om lagstiftning om föräldraledighet. Den lagstiftning vi har i Sverige är unik här i världen. Det finns inget land som kan mäta sig med oss i det avseendet. Under en mängd av år har vi i Sverige strävat efter jämställdhet för föräldrar. Vi har strävat efter att både kvinnor och män skall kunna förena förvärvsarbete med föräldraskap. I många länder tvingas tyvärr kvinnor fortfarande att välja, antingen skall man arbeta och försörja sig själv eller också får man bli beroende av mannens försörjning om man vill bli mamma. I Sverige har vi lagstiftat om rätt till ledighet för föräldrar, vi har lagstiftat om rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst och vi har lagstiftat om rätt till barnomsorg efter ledighetens slut. Vi har också lagstiftat om rätt till förkortning av den dagliga arbetstiden för småbarnsföräldrarna. Vi kan se på resultatet att vi har lyckats bra i vår strävan mot jämställda föräldrar. Kvinnor i Sverige förvärvsarbetar i nästan lika stor utsträckning som männen. Trots det föder den svenska kvinnan flest barn i Europa. Jag tror att det bara är i Irland som kvinnorna föder fler barn, men där har de en mycket låg förvärvsfrekvens. Trots vår omfattande och i mitt tycke mycket bra föräldralagstiftning måste vi korrigera den utifrån ett EU-direktiv. Det är det som dagens betänkande, eller nattens kanske vi får säga så här dags, AU16, främst handlar om. Eftersom lagen berör så många människor måste den också vara lätt att förstå. Därför har den setts över utifrån lagtekniska och språkliga aspekter. De sakliga ändringarna i lagen innebär framför allt en anpassning till direktivet. Vi har redan i dag en skyddslagstiftning för gravida kvinnor i arbetslivet. EU-direktivet handlar om att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för kvinnor som är gravida, men också för kvinnor som nyligen fött barn eller ammar. Förslaget innebär att vi införlivar den utvidgningen i vår lagstiftning. I betänkandet behandlas rätten till ledighet före och efter förlossning. Vår nuvarande lagstiftning ger kvinnan en minimirätt till sex veckors ledighet före och efter förlossningen. Den tiden föreslås utökas till sju veckor före resp. efter barnets födelse, alltså sammanlagt 14 veckor, helt i enlighet med direktivet. I betänkandet behandlas också frågan om rätt till omplacering eller ledighet vid riskfyllda arbeten och där behandlas frågor om ledighetens förläggning och vissa delar av reglerna för semesterlönegrundande frånvaro. Utskottet delar regeringens uppfattning om de förändringar som bör göras i föräldraledighetslagen. Men utskottet vill också göra ytterligare en förändring. Det gäller vem som skall bestämma föräldraledighetens förläggning vid en daglig arbetstidsförkortning. Givetvis skall arbetstagaren och arbetsgivaren diskutera detta, så att det blir till bådas belåtenhet. Så torde också ske i de allra flesta fall utan några som helst problem, men det kan förekomma enskilda fall där man inte kommer överens. Eftersom hela lagstiftningen är en skyddslagstiftning och en rättighetslagstiftning till förmån för en svagare part, borde det också vara den svagare partens, dvs. arbetstagarens, ord som väger tyngst vid oenighet. Utskottet anser att regeringen bör överväga en sådan ordning och vid lämpligt tillfälle återkomma till riksdagen med förslag till en sådan lagändring. Moderaterna har i sin motion yrkat på att Arbetstidskommittén skall få i uppdrag att se över hela föräldraledighetslagen. Som ledamot i den kommittén och med kunskap om hur pressat vårt tidsschema är, så är jag tacksam för utskottets uppfattning att den översyn som nu gjorts är tillräcklig. Jag sade tidigare i mitt anförande att lagen är en skydds och rättighetslagstiftning för en svagare part. De förändringar moderaterna föreslår beträffande individuella avtal i stället för kollektivavtal, längre kvalifikationstid, ledighetens förläggning och varseltiden för återgång i arbete efter ledigheten syftar alla till att försämra skyddet för den anställde, vilket också Christel Anderberg tydligt visar i sitt anförande. Jag tror att hon till och med sade att föräldraledigheten hotar hela Sveriges ekonomi. Utskottet yrkar avslag på de förslagen. Jag skall bara hastigt beröra Vänsterpartiets och kds motioner. De föreslår bl.a. att det skall skrivas in i lagen att begreppet kvinnors hälsa även omfattar fostrets hälsa. För oss socialdemokrater är det självklart att en gravid kvinna också har ett foster. Det framgår också klart i förarbetena till lagen att den gravida kvinnan och fostret skall ses som en enhet ur risksynpunkt. Arbetsmiljölagen ger också stora möjligheter att meddela föreskrifter som tar hänsyn även till riskerna enbart för fostret. Utskottet har därför inte ansett det nödvändigt att ändra lagen i den här frågan. Slutligen vill jag beröra frågan om mödravården som var på tapeten i diskussionen. Vi socialdemokrater har inte ansett att det finns några större problem av det slaget att kvinnor i Sverige inte skulle få tillgång till den mödravård som de kan behöva. Skulle det uppstå ett sådant problem på något enstaka ställe kan det säkert lösas mellan parterna. Däremot kan det uppstå problem med ersättningen. I Sverige har vi valt att inom föräldraledighetslagens ram ersätta människors ledighet med försäkringen i stället för att bibehålla lönen. Det här ser man nu över. Inom Socialdepartementet håller man på med en översyn av havandeskapsledighet och ersättning för mödravårdsundersökningar som måste ske under arbetstid. Vi kan avvakta med den frågan tills man på Socialdepartementet är färdig med sin beredning. Fru talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Jag sade inte att föräldraledighetslagstiftningen har blivit ett hot mot Sveriges ekonomi. Jag sade att alla samlade ledighetsförmåner tillsammans har blivit det och att vi nu har hamnat i ett läge där vi är tvungna att börja prioritera. Jag underströk också att jag därvidlag är helt inställd på att ge just den här typen av ledighet hög prioritet. Vi har lyckats bra i Sverige, sade Laila Bjurling, med en trygghetslagstiftning som främjar barnens och föräldrarnas rätt. Ja, det kanske vi har. Men vi har misslyckats kapitalt med att ge de samlade ledighetsförmånerna en sådan utformning, en sådan omfattning att det har blivit förenligt med en sund utveckling av svensk ekonomi. Det är till syvende och sist på det sättet att välfärd kräver välstånd.
Fru talman! Christel Anderbergs inlägg visar återigen att moderaterna väljer att ställa sig på den starkare partens sida i fråga om ledigheterna. I sin motion skriver moderaterna: Sverige har en extremt rigid och sönderreglerad arbetsmarknad. Botemedlet är enligt samma motion: att avreglera denna sektor så att den blir vad namnet anger, en marknad. Skall föräldrarnas möjligheter att vara lediga i samband med barnens födelse och när barnen är små regleras på någon form av öppen penningmarknad är jag övertygad om att det inte längre är barnets och föräldrarnas väl och ve det handlar om. Det är återigen arbetsgivarens väl och ve som moderaterna företräder. Är det så, Christel Anderberg, att ni vill ha tillbaka den gamla §32, där arbetsgivaren ensam bestämmer om allting på arbetsmarknaden?
Fru talman! Vi moderater har aldrig hävdat att dessa frågor skall lösas på en fri penningmarknad. Däremot är det vår bestämda uppfattning att vi går mot en utveckling där de måste lösas på en fri arbetsmarknad. 32 § vet jag inte om det finns skäl att ta upp i denna diskussion i denna sena timme. Vi har faktiskt inte gjort några invändningar mot flertalet av de bestämmelser som regeringen nu har föreslagit. Vi har godtagit att det i stor utsträckning skall vara arbetstagaren som får styra hur ledigheten förläggs i tiden med hänsyn t.ex. till tillgång på barntillsyn.
Fru talman! Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på att Moderaterna återigen har tagit ställning för den starkare parten. Det är därför jag drar in 32 § i detta. Arbetsgivaren skall kunna förmå arbetstagaren att avstå från sina rättigheter genom att sluta individuella avtal. Arbetstagaren skall inte ha rätt till ledighet enligt föräldraledighetslagen förrän efter ett års anställning. Arbetstagaren skall inte få dela upp sin ledighet utifrån sina behov, utan det skall arbetsgivaren bestämma. Arbetstagaren skall inte ens få bestämma till vilken del av dagen han eller hon skall förlägga sin förkortade arbetstid. Listan kan göras ännu längre. Fru talman! Jag vill framhålla att vi socialdemokrater förstår att den svagare parten på arbetsmarknaden behöver stöd - en skyddslagstiftning för förhandlingarna på arbetsmarknaden. Det kommer vi att vidhålla.

Fru talman! Jag skall göra vad jag kan för att kammaren skall vinna kampen mot klockan i kväll. Därför nöjer jag mig med att göra ett yrkande. Jag yrkar bifall till denna reservation.

Fru talman! I dag skall vi behandla frågan om Statens järnvägar. Vi som är intresserade av järnvägar kan nu se att järnvägen är inne i sin andra utvecklingsfas. Den förra skedde ju faktiskt för nära 150 år sedan. Jag hoppas verkligen att moderniseringen och nytänkandet inom järnvägen inte kommer för sent, utan att järnvägarna och över huvud taget spårbunden trafik hinner att ta tillbaka sitt förlorade kundunderlag - ett kundunderlag som har minskat långsamt men säkert under de senaste 30 åren. Därför känns det viktigt och betydelsefullt att EU kommissionen, precis som den svenska riksdagen under förra perioden, nu försöker att utveckla järnvägen så att den kan bli effektiv och ett förnyat transportmedel. EU-kommissionens arbete med att utveckla de olika ramprogrammen för transporter och de transeuropeiska nätverken syftar just till att underlätta den gemensamma inre marknaden. Här är transportnäringen oerhört betydelsefull, både för att säkra den ekonomiska tillväxten och för att utveckla välståndet inom unionen. Det är betydelsefullt att människor kan röra sig fritt och att gods snabbt kan nå sina adressater. Samtidigt behöver vi möjlighet att lösa de kö och trängselproblem som finns runt om i Europa och lyfta fram de miljöproblem som också behöver tas itu med. Därför anser kommissionen att användarna måste stå för sina kostnader och avser därför att utarbeta principer för hur kostnadstäckningen skall ske. Konkurrensneutralitet kommer att tillämpas och avgifter för miljövänliga och energisnåla fordon och motorer kommer att bli lägre, vilket är något som vi ställer upp på. I det ramprogram som EU har utarbetat har man också lyft fram en satsning på järnvägar som omfattar ända upp till 70 000 km. Av dessa är 23 000 km avsedda för höghastighetståg. Det gäller både höghastighetståg som har en hastighet av 250 km tim och som inte har nya rälsar. Många av dessa projekt är också kombinerade projekt, dvs. att de kombineras mellan järnväg, landsvägsförbindelse och ibland också med båtförbindelse. När kommissionen säger att om järnvägen skall kunna spela en större roll i det framtida transportsystemet, så måste den bli konkurrenskraftigare när det gäller de nischer där järnvägarna har tekniska och ekonomiska fördelar, dvs. snabba persontransporter med hög kapacitet och stora godsvolymer med långa körsträckor. Som jag tidigare sade har de europeiska järnvägarna tappat marknadsandelar under de senaste åren. Det gäller både gods och persontrafik. Därför är det glädjande att SJ, som har redovisat underskott under många, när det gäller godstrafiken nu äntligen har kunnat börja redovisa ett positivt resultat och t.o.m. en ökning av godstransportarbetet på 4 %. Detta har skett genom ett ordentligt och omfattande effektiviseringsarbete av SJ, vilket jag tycker är något som man skall uppskatta. Vi hoppas att SJ kommer att fortsätta detta effektiviseringsarbete. Förra året blev också SJ utnämnt till Sveriges bästa transportföretag. Det är strategiskt viktigt att denna utveckling fortsätter och att SJ ser till att verksamheten fortsätter att ge svarta resultatsiffror. Det är också betydelsefullt att de satsningar som nu görs på järnvägen får effekt för både gods och persontrafik. De olika matarlinjerna, som efter amerikanskt mönster har etablerats som knutpunkter utmed stornätet - s.k. short lines - har också bidragit till småskaliga transportlösningar. Fru talman! Harmonisering och standardisering är honnörsord för EU:s transportpolitik. Det gäller också för järnvägarna. SJ arbetar också med dessa frågor. Det gäller många frågor, alltifrån terminaler och containrar till växelflak. Här anser vi att departementet borde ha gjort en kostnadsöversyn när det gäller vad EU-anpassningen egentligen kommer att kosta. En sådan översyn efterlyser jag. Samtidigt vill jag också lyfta fram konstaterandet att standardiseringen ute i Europa sker i ganska långsam takt. Det är tyvärr få internationella projekt som har blivit verklighet. Jag vill då lyfta fram projektet Eurostar - det höghastighetståg som skall transportera passagerare mellan Paris, London och Bryssel via tunnel under engelska kanalen - som är ett samarbete mellan SNCF, Brittish rails och den belgiska järnvägen. Jag hoppas att flera sådana projekt kommer till stånd och att Sverige kan få ta del av dessa. En så här snabbt utvecklad verksamhet passar inte så väl för myndighetsutövning utan bör bedrivas i bolagsform. Därför vill vi fortsätta att diskutera hur järnvägen, enkannerligen SJ, bör komma in i ett konkurrensförhållande. Därför måste avregleringen fortsätta. När det gäller godstrafiken kan man se vad som hände när LKAB fick rätten att trafikera banan. Då sjönk nämligen kostnaden för transport av malm med 200 miljoner. EU:s intentioner är också att avreglera och konkurrensutsätta. Här har Sverige i många fall legat före och ligger före. Därför tycker jag att det är helt förkastligt att hela den påbörjade avregleringen ligger stilla och att de förslag som fattades under den förra regeringsperioden ännu inte har fått genomföras. Här borde Sverige gå före, precis som inom Teliaområdet. I årets proposition om Statens järnvägar anges att de riktlinjer som förra riksdagen fattade beslut om när det gäller SJ:s affärsplan för 1995/97 skall ligga fast och att SJ:s vinstnivå för 1997 skall ligga på ungefär 1 miljard. Det betyder att resultatnivån kommer att ge en avkastning på eget kapital på ungefär 8 % och att soliditeten ökar till 43 % fram till 1997. I propositionen sägs också, vilket jag särskilt vill lyfta fram, att det är viktigt att SJ fortsätter att koncentrera sin verksamhet och då satsar på järnvägen. Därför är det anmärkningsvärt att regeringen inte följer upp denna uppfattning och föreslår en privatisering av den verksamhet som inte omfattar järnvägstrafik, t.ex. försäljning och privatisering av Swebus. Vi säger i en särskild reservation att vi vill genomföra detta och att det vid en privatisering av Swebus är viktigt att man tittar på de oligopoltendenser som finns på bussmarknaden. Vi tycker att Konkurrensverket bör få i uppdrag att granska konkurrenssituationen. När vi nu kan konstatera att SJ äntligen börjar gå något så när bra och förändringsprocessen har hunnit så här långt måste vi börja tänka på hur SJ:s bolagisering skall se ut, så att SJ kommer ut på marknaden. Inför en sådan bolagisering menar vi att en översyn måste göras av SJ:s finansiering. Man bör också titta på det långsiktiga behovet av ett investeringskapital. Vi menar att hela SJ på sikt bör privatiseras. Även här bör man titta på hur man skall uppnå maximal konkurrens efter en privatisering. Fru talman! Jag anser därför att regeringen bör få bemyndigandet att sälja SJ. Jag vill i detta sammanhang också säga att vi anser att de blygsamma banavgifter som SJ betalar inte skall få minskas ytterligare genom att de 120 miljoner som regeringen föreslår till att täcka vissa kostnader skall tas från banavgifterna. De 120 miljonerna behövs för att förstärka budgeten. Vi tycker även att man skall följa det beslut som fattades 1988, att banavgifterna skall beräknas på samhällsekonomiska grunder. De skall alltså inte användas för att kompensera SJ. Slutligen anser vi att monopolet måste försvinna och att avregleringen måste återupptas. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motion nr 4.

Fru talman! Vi har alltså att ta ställning till trafikutskottets betänkande nr 26 om Statens järnvägar. Birgitta Wistrand talade mycket om anpassningen till EU och hur den kommer att påverka den svenska trafikpolitiken. Jag håller mig i huvudsak till SJ och de svenska förhållandena. När järnvägen introducerades i vårt land för drygt 100 år sedan innebar den en revolution för såväl resandet som godstransporterna i landet. Men som många revolutioner kom den så småningom av sig. Det som var en högteknologisk framtidsbransch på 1800-talet blev mot mitten av 1900-talet snarare betraktat som ett utdöende trafikslag. De pengar som staten ändå satsade på järnvägen betraktades av många som en oförsvarligt dyr kulturhistorisk insats snarare än som en framtidsinvestering. Med 1988 års trafikpolitiska riksdagsbeslut skedde ett trendbrott. Nu började järnvägstrafiken att utvecklas igen i Sverige precis som skett nere på kontinenten under senare år. Och de förändringar som vi redan sett i vårt land under de sju år som gått sedan dess kommer säkert att överträffas av den utveckling som vi kommer att få se under de kommande sju åren. SJ har vi också fått se en utökad trafik på järnväg med länstrafikbolagen som huvudmän. Vi har fått se lokala tågåkerier växa upp på flera håll och ta över godstrafik som länge varit olönsam för SJ. Förebilden har ofta varit den framgångsrika amerikanska "shortline"- modellen. Med sin lokala förankring, sin obyråkratiska och flexibla organisation och sin direkta kundkontakt kan dessa företag ofta få lönsamhet på verksamhet som tidigare bedömts som omöjlig att driva ekonomiskt. Parallellt med denna positiva utveckling äger tyvärr en annan negativ utveckling rum. Fortfarande har många företag bekymmer med att få bra järnvägslösningar till rimliga priser på sina godstransportbehov. Nattågstrafiken har inskränkts på sina håll och fungerar inte tillfredsställande på andra linjer. Fortfarande läggs också järnvägar ner och rivs upp, precis som före 1988. Det kan tyckas självklart att banor som inte längre trafikeras eller där trafiken är alltför gles och olönsam skall läggas ner. Men att lägga ner och riva upp järnvägar i dag är mycket kortsiktigt. Mot bakgrund av den snabba utvecklingen, inte minst av lokala tågåkerier, är det svårt att med någon säkerhet bedöma vilka järnvägar som på några års sikt faktiskt har möjligheter att utvecklas till lönsamma banor. Fru talman! 1988 års trafikpolitiska beslut innebar inte bara nya banor för tåg utan även nya tankebanor när det gäller järnvägstrafikens utvecklingsmöjligheter. I och med att persontrafiken på länsjärnvägarna konkurrensutsattes visade det sig att det gick att bedriva tågtrafik både bättre och billigare än man tidigare hade påstått. Samma fenomen har kunnat iakttas på godstrafikens område, precis som Birgitta Wistrand tidigare nämnde när det gällde malmtransporterna. Men var går gränserna för möjligheterna att utveckla järnvägstrafiken är det fortfarande svårt att säga något säkert om. Vi vet t.ex. att det fortfarande finns en hel del i övrigt att önska när det gäller teknikutvecklingen inom järnvägen. Enligt min mening finns det dock anledning att tro att med en fortsatt avreglering och med en trafikpolitik där alla trafikslag får bära alla sina verkliga kostnader inklusive miljökostnader, så kan oerhört mycket ännu göras för att utveckla järnvägen inför framtiden. Med det omfattande infrastrukturprogram som riksdagen fattat beslut om och där nära 40 miljarder är avsett för att utveckla järnvägen under de närmaste tio åren förbättras förutsättningarna ytterligare för en bra järnvägstrafik i framtiden. Det visar att regering och riksdag faktiskt förstår betydelsen av ett väl fungerande framtidsinriktat och miljöanpassat transportsystem, som järnvägen i ännu högre utsträckning kan bli. Hur de olika trafikslagen på bästa sätt skall utvecklas och avvägas mot varandra blir det nu Kommunikationskommissionens uppgift att utreda närmare, men vi i Centern är övertygade om att järnvägen kommer att ha en mycket central roll i framtidens trafiklösningar. När det gäller dagens betänkande finns det anledning att inte överdriva de skillnader mellan partierna som är redovisade i de fem reservationerna och i de två särskilda yttrandena. Utskottets majoritet understryker i fråga om mål för SJ angelägenheten av att "SJ:s ekonomi kan konsolideras för att möjliggöra en angelägen utveckling av järnvägstrafiken". Detta torde vara samma syfte som Miljöpartiet - som har reserverat sig - har, men här skiljer sig utskottsmajoriteten från Miljöpartiet i bedömningen av vilka ekonomiska krav på SJ som är förenliga med detta mål. När det gäller frågan om avreglering där Centern, Moderaterna och Folkpartiet har en gemensam reservation, nr 3, som jag härmed vill yrka bifall till, vet vi ju att det inom någon vecka kommer en departementsutredning som efter remissbehandling skall leda till ett regeringsförslag i frågan under hösten. Förhoppningsvis kan vi med en viss tidsförskjutning landa på samma ståndpunkt under hösten och därmed få en bred majoritet bakom ståndpunkten att avregleringen skall fortsätta. I ytterligare en fråga, nämligen när det gäller kravet på att skapa smidiga och rationella trafiklösningar över länsgränserna som aktualiserats i motionsförslag, understryker utskottet att detta är angeläget och förutsätter att denna fråga vägs in i regeringens bedömningar. Inte heller där är det alltså någon avgörande skillnad i synsätt mellan utskottsmajoriteten och motionären. Vi är alla lika angelägna om att detta skall fungera bättre. Fru talman! Till sist vill jag ta upp frågan om godstrafikfrågor som föranlett många motioner som vittnar om ett ganska utbrett missnöje med SJ:s sätt att klara av en väl fungerande godstrafik till rimligt pris. Trots att SJ Gods fått utmärkelse som ett bra transportföretag och trots att godstrafikvolymerna ökat på järnvägen, finns det grava exempel på där SJ Gods inte lyckats särskilt väl. Jag har själv motionerat i frågan om SJ och godstrafiken. Utskottet har i starka skrivningar understrukit vikten av att SJ utvecklar sin godstrafik. Det är av strategisk betydelse för den fortsatta trafikutvecklingen, som utskottet skriver. Man måste forma ett effektivt och konkurrenskraftigt trafiksystem så att godstrafiken kan öka i volym. Det förändringsarbete som pågår skall fortsätta att ske i samråd med berörda godskunder. Utskottet konstaterar också att syftet med en stor del av motionsyrkandena i denna del torde komma att tillgodoses. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande nr 26, så när på den del som berör avregleringsfrågorna, där jag yrkar bifall till reservation nr 3.

Fru talman! Den viktiga frågan i detta betänkande är järnvägstrafikens avreglering. Vi liberaler är övertygade om att en avreglering medför stora fördelar. Konkurrens gynnar kunder och på sikt sektorns modernisering och attraktionskraft. Erfarenheter från länstrafiken visar att man kan uppnå sänkta kostnader till nytta för såväl skattebetalare som resenärer. Man kan skapa flexibilitet och modernare marknadsformer med en avreglering. Om fler operatörer får möjlighet att köra tåg på spåret, kommer konkurrensen att leda till bättre tågtrafik, pressade priser och därmed en attraktivare järnvägstrafik. Detta är vi liberaler övertygade om. Avreglering beslutades för ett år sedan, men efter valet har socialdemokraterna ändrat på det beslutet. Socialdemokraterna är tyvärr så våldsamt försiktiga när det gäller att genomföra avregleringar. Här har vi en tydlig skillnad i värderingar mellan oss som förstår att konkurrens på marknaden ger makt åt den enskilde individen och dem som tror att det blir bättre om valda beslutsfattare talar om för individen vad han behöver. Vi liberaler har tilltro till individens förmåga att fatta rationella beslut. Socialister misstror individens förmåga. Fru talman! Det som jag nu sagt kan tyckas vara ett teoretiskt resonemang, men det har faktiskt praktiska konsekvenser. Järnvägen är miljövänlig. Att avvakta med avregleringen ger en mindre effektivitet på järnvägssektorn. Det är därför även till skada för miljön. Därför är det beklämmande att se Miljöpartiets särskilda yttrande till detta betänkande där man säger att man så småningom vill öppna för länstrafiken att köra i angränsande län. Det skulle inte ge några nämnvärda konkurrensmöjligheter. Den socialdemokratiska regeringen har gett fel signaler till producenterna på marknaden om framtidsutsikterna. Det har haft praktiska konsekvenser. Nattågen från Gävle/Dalarna till Göteborg och Malmö fanns kvar under den borgerliga regeringen. Men de togs bort i januari 1995. De privata tågföretagen som börjat dyka upp under de gångna åren har fått sämre möjligheter och ser sämre framtidsutsikter. För att ta ytterligare ett exempel, från mitt eget län, vill jag kommentera utvecklingen på Västerdalsbanan. SJ:s monopol på godstrafiken innebär att det nu blir lönsamt att köra de stora tunga timmertransporterna på landsvägen i stället, med de negativa konsekvenser det får med olycksrisker, miljöskador och ett kraftigt ökat vägslitage på den ömtåliga riksvägen, som trafikeras av så många turister som åker upp till Sälenfjällen. Det är en risk för en total nedläggning av trafiken på Västerdalsbanan i och med att man har hamnat i en ond cirkel. Förutom trafikpolitik handlar frågan om järnvägens avreglering faktiskt om näringspolitik, arbetsmarknadspolitik, regionalpolitik och inte minst miljöpolitik. Fru talman!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

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till 11. Av reservationen framgår att en positiv utveckling av järnvägens godstransporter är av strategisk betydelse för en bra fortsatt trafikutveckling. Godstransporter på järnvägen kan klara de ökade kraven på miljövänliga transporter, regional balans och ett hållbart resursutnyttjande. I det ingår t.ex. att statliga bolag och verk i så stor utsträckning som möjligt skall samarbeta för att välja miljövänliga transporter. I reservationen betonas också vikten av att ha rätt sorts ekonomiska incitament för att få fler att välja godstransporter på järnväg i stället för på landsväg. Det är därför som vi riktar kritik mot att trafikutskottets majoritet avstyrker motioner som går ut på att förhindra en nedläggning av godshanteringen i Morjärv och Älvsbyn och mot att inte vilja vidta åtgärder för att återuppta verksamheten på bangården i Ånge. Det här kan tyckas vara regionala och lokala frågor, men de har också rikspolitiska dimensioner. Vem är det som har ansvaret för hur Statens järnvägar drivs? Jo, det måste vara vi i riksdagen. SJ är ett statligt ägt affärsverk som driver sin verksamhet. Regeringen styr genom att fastställa mål och krav. Men det handlar också om trafikpolitik, miljöoch regionalpolitik. Man kan inte bara hänvisa till att den enda garantin för uthålliga miljövänliga järnvägstransporter är att SJ är ett effektivt och ekonomiskt starkt järnvägsföretag. Den socialdemokratiska regeringen tycks i dessa frågor ha gett upp politiken som ett styrmedel för att utjämna skillnaderna mellan olika regioner i landet eller för att styra trafiken från landsväg till järnväg, som ett viktigt politiskt styrmedel för att skapa arbetstillfällen och ge företag bra förutsättningar för transportmöjligheter. Motivet för att SJ planerar att lägga ner dessa godsterminaler hänger antagligen ihop med ett riksdagsbeslut om lönsamhetskrav. Konsekvensen blir då att nedläggningar blir aktuella. Hur ser verkligheten ut i Morjärv och Älvsbyn? I Morjärv lastas timmer och trävaror från stora delar av Tornedalen. Transporterna riskerar nu att få gå en omväg på landsväg via Haparanda. I Älvsbyn har flera av ortens företag anpassat sig till transportfördelar som järnvägen ger. Ortens största företag Älvsby Hus och Polarbageriet har t.o.m. stickspår in på sina industritomter. Om dessa godsterminaler läggs ned innebär det ökade transportkostnader, alltså väsentliga fördyringar. Det innebär också längre leveranstider eftersom godset från Älvsbyn på sin väg till exempelvis Linköping först måste norrut till Boden och därefter söderut till Kalmar. Det är omvägar som tillsammans med de ökade transportkostnaderna försämrar inlandsföretagens konkurrensvillkor. Det är viktigt med tanke på att de gärna vill börja exportera. Den här typen av nedläggningar är tydliga exempel på vad som inträffar när helhetssynen försvinner i regional-, miljö och trafikpolitiken. Man kan inte gömma sig bakom lönsamhetskrav, rationaliseringskrav och effektivitetskrav. Det innebär inte att Vänsterpartiet tycker att SJ skall drivas olönsamt, orationellt och ineffektivt. Det innebär att SJ:s verksamhet inte enbart kan redovisas i strikta affärsmässiga termer. De är för begränsade. Man måste redovisa SJ i ett infrastrukturellt sammanhang. Dit hör själva verksamheten i företaget, affärsidé, kommunikationer, transportmöjligheter, den offentliga servicen, utbildningsnivån, kulturlivet, kvinnors villkor etc. Om alla faktorer samverkar får vi en positiv utveckling. Om några faktorer försämras, exempelvis offentlig service eller transportvillkoren, riskeras den positiva utvecklingen. I värsta fall kan t.o.m. regionalpolitiska stödpengar i praktiken vara bortkastade. Det har talats mycket om avregleringar. Faktum är att de genomförda avregleringarna av transport och kommunikationsväsendet i landet har med få undantag gynnat storstadsområden och befolkningscentrum i södra Sverige på Norrlands bekostnad. Att flyga från Kiruna till Stockholm kostar lika mycket som att flyga från Stockholm till New York. Där ser man hur gynnsamma avregleringarna är. Ofta har avregleringen motiverats som en anpassning till EU:s regelverk som föreskriver fri rörlighet och fri konkurrens och förbjuder subventioner som anses snedvrida konkurrensen. Medlemskapet i EU kommer att förstärka denna inriktning. Ökat utrymme för marknadskrafterna missgynnar inlandet i Sverige. Det gynnar i stället koncentrations och centraliseringstendenserna. En helhetsyn innebär i stället att man ser till de behov som finns i en region eller på en ort när man utformar politiken. Trafikutskottets majoritet tycks hysa alltför stora förhoppningar om att beslutsordningar, SJ:s överläggningar med godskunder eller pågående utredningsarbete om kommunikationspolitiken i slutändan kommer att resultera i att t.ex. Fru talman! Jag ringde i går till Älvsbyn och Morjärv för att höra om SJ:s överläggningar hade gett några positiva löften om att godsterminalerna skulle få vara kvar. Svaren var tyvärr entydiga. SJ kommer att besluta om deras framtid senast i augusti i år. Ingenting pekade på att SJ ändrat sina planer. Detta kommer att bli ett dråpslag för näringslivet i Norrbottens inland. Slå inte undan fötterna på näringslivet i Norrlands inland genom att passivt se på när SJ lägger ner godsterminalerna i Morjärv och Älvsbyn! Här krävs mer än fromma förhoppningar. Här krävs aktiva politiska insatser för att rädda jobben och för att satsa på miljövänliga och kostnadseffektiva godstransporter.

Fru talman! Siv Holma talar om problemen med avreglering. Hon säger att vi i stället skall ha en helhetsyn. Den innebär att det är riksdag och regering som bäst vet vad folk har för transportbehov och när man har resbehov osv. Här klargörs skillnaden mellan våra två synsätt. Vi vill att marknadskrafterna skall få råda. Marknadskrafterna är ju faktiskt summan av oss konsumenter. Erfarenheten visar mycket tydligt att man har haft väldigt svårt att få nytänkande att slå igenom inom järnvägssektorn. Den monopolsituation som har rått har hindrat den tekniska utvecklingen. Man kan titta på hur vägtrafiksektorn har utvecklats och jämföra det med järnvägssektorn. Då ser man att järnvägstekniken står kvar på samma nivå som för ca 50 år sedan.
Fru talman! Marknadskrafterna har ju tyvärr visat sig ha de effekter som jag beskrev. De har gynnat koncentrations och centraliseringstendenser. Om vi tittar på EU-medlemskapet kan vi se att det inte har inneburit några goda konsekvenser för regionerna i Norrlands inland. Här har det blivit precis tvärtom. Det har blivit fördyringar. Det är precis som jag sade att en flygbiljett mellan Kiruna och Stockholm kostar lika mycket som en flygbiljett mellan Stockholm och New York. Det var väl inte meningen. De fria marknadskrafterna innebär att det som är lönsamt får ytterligare fördelar, men det som inte är lönsamt får mycket svårare att klara sig.
Fru talman! Det är just det som är meningen. Det som är lönsamt är sådant som folk efterfrågar. Det är det som man bör satsa på, utveckla ytterligare och öka kapaciteten på. Sedan är det naturligtvis viktigt att de trafikpolitiska principerna från 1988 följs när riksdagen fattar beslut om olika typer av skatter. Det innebär att det skall ligga samhällsekonomiska kalkyler i botten. Den enskilde resenären skall känna av marginalkostnaderna räknat i samhällsekonomiska termer. Det har tyvärr inte kommit att genomföras i tillräcklig grad ännu. Om vi gör det kommer detta att fungera bra.

Fru talman! Om man drar ut konsekvenserna av resonemanget att man bara skall satsa på det som är lönsamt innebär detta att man inte tar ett samhällsekonomiskt ansvar för glesbygden. Där finns det inte samma lönsamhetsmöjligheter på grund av att det är färre människor som bor där. Det är viktigt att riksdagen tar ett ansvar för att hela Sverige skall ha möjligheter att leva och finnas till och inte bara storstadsområden och befolkningscentrum i södra Sverige.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga om ordet satsning. För Vänsterpartiet verkar satsning vara samma sak som att riksdagen och regeringen skall bevilja anslag till något som inte lönar sig. Jag menar att satsa innebär att företag satsar. Det innebär inte att vi skall satsa skattepengar. Det har satsats mycket pengar på järnvägar i Norrlands inland. Även om det inte är för mycket har det i alla fall inte lönat sig. Folk åker inte tåg. Transporterna har inte ökat. Ändå har riksdagen år efter år beviljat nya pengar. Vi har sett att det inte bara handlar om pengar, och satsningar av andras pengar, utan att det också handlar om att det måste finnas en villighet hos marknaden att använda dessa "satsningar". Jag tycker att det är oroväckande när man tror att mer pengar kan ge mer trafik. Det gör inte det. Finns det inget gods och inga passagerare hjälper det inte hur många tomma tåg Västerpartiet vill köra där.
Fru talman! Det handlar inte om att köra tomma tåg. Historien har visat att företagen faktiskt inte har tagit det ansvar som moderaterna tror att de kommer att göra. Det finns ingenting som hindrar att de i dag satsar och tar ansvar. Det har alltid varit ett samhällsansvar att investera i järnvägar och sådant. Det kommer det att vara också i fortsättningen. Företagen är inte villiga att stå för dessa kostnader.
Fru talman! Företagens uppgift är att bedriva företagande. Staten har ansvaret för infrastrukturen. Men det är ju inte säkert att infrastrukturen måste vara dyr järnväg. Det kan vara andra saker som är mer lönsamt och bättre anpassat än järnväg. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi inte ser järnvägen som den enda lösningen.
Fru talman! Jag vill bara tillägga en sak, nämligen detta med miljöansvaret. När det gäller detta med avreglering och privatisering har ju historien också visat att företagen tyvärr inte tar ansvaret för detta. De är inte spjutspetsar när det handlar om miljöansvar. Vi måste ta det ansvaret i samhällelig regi i solidarisk anda och göra något för framtiden.

Fru talman! Det stämmer att den stora frågan i dagens debatt är avregleringen. Jag skall återkomma till den sedan. Miljöpartiets syn på järnväg och tåg är ganska känd vid det här laget. Vi ser stora framtidsmöjligheter för tågtransporterna. Vi är särskilt glada över den utveckling som SJ haft de senaste åren med nysatsningar på snabbtåg och ökade vinster. I ett internationellt perspektiv är tåget allmogens - för att använda ett gammaldags ord - sätt att resa. Det är folkets sätt att resa. Det kan vi se i Indien. Vi har sett det i Afrika. Där är det på nedgång nu på grund av andra problem. Det var också i ett tidigt skede den situation som rådde i USA. Tåget fyller inte bara den funktionen att det är miljövänligt och effektivt. Det är också ett sätt för människor att kunna transportera sig på mycket enkelt och billigt sätt. Det märks bl.a. genom den stora andelen studenter som åker tåg. De väljer detta framför inrikesflyget, inte minst på grund av priset. Jag vill även i detta sammanhang passa på att gratulera SJ för det informationspris man har fått av 100 punkter. Det visar faktiskt att SJ är ett av de affärsverk som staten har all anledning att vara stolt över. Miljöpartiet har i en motion yrkat på samverkan för statliga bolag. Vi syftar givetvis på Posten och på att Posten har överfört en större del av sina transporter till lastbilar, vilket vi tycker är väldigt tråkigt. Vi tror att det är möjligt att skapa större samverkan mellan de statliga bolagen och affärsverken för att på så sätt främja de miljövänligaste transportslagen. Posten har varit och är till viss del fortfarande stor kund hos SJ. Det är viktigt att detta system bibehålls så att järnvägen kan fortsätta att utvecklas och godstransporterna kan fortsätta trots att en stor kund försvinner. Vad gäller resonemanget om avkastning och soliditet kan jag säga att Miljöpartiet gärna vill ha ökade investeringar. Vi vill öka möjligheterna för SJ att behålla visst materiel och vissa av de stationer man har i dag. Vi anser att det är ofrånkomligt att sänka vinstkravet och soliditetskravet för att klara det. Så till frågan om avreglering: Folkpartiet och Lennart Fremling försöker göra det till en ideologisk fråga. Det har varit ganska tydligt i hela debatten - även i den debatt om avreglering vi hade i höstas. Miljöpartiet har inget behov av att lyfta just avregleringen i sig till ett ideologiskt plan. Miljöpartiet eftersträvar den ideologiska betoningen i helhetssynen på trafikpolitiken. Vårt särskilda yttrande som fogats till betänkandet är helt i linje med den trafikpolitik vi för i övrigt. Vi har inga ambitioner att efterlikna Folkpartiet och Centerpartiet hävdar att konkurrensen är viktig. Jag undrar om Folkpartiet och Centerpartiet har glömt att SJ inte bara konkurrerar med andra små företag utan också med andra transportslag. Man måste hålla sig till verkligheten, Lennart Fremling. Hur många företag är intresserade av att driva trafik t.ex. i det län som Lennart Fremling själv representerar, dvs. Dalarna, på den nattågssträcka som vi har debatterat ivrigt i denna kammare? Jag tror knappt att det finns något företag som vill göra det. Intresset skulle i så fall gälla de stora sträckorna mellan Stockholm och Malmö och Stockholm och Göteborg, där det är lönsamt att köra. Det är faktiskt inte lönsamt att köra på många sträckor. Vi stryker det fiktiva inlägget. Det gör det kanske mindre beklämmande att läsa Miljöpartiets särskilda yttrande. Vi har faktiskt inte använt orden "så småningom". Miljöpartiet vill att det skall vara möjligt för trafikföretag och andra företag att driva trafik i angränsande län. Man öppnar möjligheter för de företag som önskar köra sina godstransporter att göra det. Miljöpartiet ser alltså avregleringen som en möjlighet, men inte som en absolut möjlighet i detta ögonblick. Vi ser det inte som en ideologisk fråga om att avreglera eller inte. Vi ser det som en process som måste utvecklas. Man måste ge styrka åt de små företagen och åt det stora, men man måste framför allt ge styrka till järnvägen i sin helhet gentemot andra transportslag. Utvecklingen för höghastighetståg är positiv. Men vi vill i detta sammanhang också beklaga att landsbygden till viss del har blivit lidande. Det har naturligtvis varit en svår kombination för SJ att klara de höga vinstkrav som staten har ställt samtidigt som man varit tvungen att lösa de regionalpolitiska aspekterna. Det har lösts genom den statliga upphandlingen. Jag vill med detta yrka bifall till Miljöpartiets reservation nr 1, men Miljöpartiet står givetvis bakom alla sina reservationer.

Fru talman! Visst är detta en ideologisk fråga. Vi liberaler har tilltro till individens förmåga att själv fatta rationella beslut om hur man skall agera. Vi tror inte att det som vissa kallar "helhetssyn" är det riktiga, för det innebär att riksdag och regering skall fatta beslut om vad var och en som individ skall ha för ramar att röra sig inom. Det är inte rätt sätt. Visst är det en ideologisk fråga! Det är klart att transportslagen - både järnväg gentemot andra transportslag och olika järnvägsföretag - skall konkurrera på rätt villkor. Det underströk jag också. Man har inte lyckats genomföra 1988 års kloka trafikpolitiska beslut. Man har inte satt upp rätt villkor ännu, och det måste också göras. Jag är övertygad om att man är medveten om det i den nyligen tillsatta kommunikationskommittén. Den måste ha i uppgift att klara ut detta så att det blir rätt beskattning på olika transportslag och så att man sätter upp rätt villkor. Erfarenheten visar faktiskt att det finns privata företag som är intresserade av att konkurrera. Låt oss släppa fram enskilda initiativ och nya företag som kommer upp. Det finns korta sträckor där privata företag faktiskt kör timmertransporter och gör det lönsamt. Låt oss se på vad som är statens uppgift och vad privat företagsamhet kan göra.
Fru talman! Lennart Fremling talade om individens förmåga och individens behov i detta sammanhang. Jag skulle vilja berätta en rolig historia som anknyter till en serie av roliga historier som handlar om hur många personer det krävs för att skruva i en glödlampa vid olika tillfällen. Hur många borgerliga politiker krävs det för att skruva i en glödlampa? Svaret är: Ingen. Det tar marknaden hand om. Det är samma sak här. Vi vill i detta skeende peka på att individens behov inte tillgodoses om staten inte sörjer för god tillgänglighet på transportsidan. Marknaden tillgodoser inte individens behov om individens behov inte är lönsamma. Framför allt tillgodoser inte marknaden miljöns behov om de inte är lönsamma. Vi vet att det i dag är svårt att köra lönsamt på många sträckor där många människor behöver åka - inte minst studenter. En successiv eller partiell avreglering, som Miljöpartiet motionerat om, öppnar möjligheter för privata företag. Det finns även andra frågor som har med avreglering att göra. Det handlar t.ex. om SJ:s nästan totala monopolställning. Det handlar om privatisering. Det handlar om många andra saker. Det handlar om ställningen gentemot andra europeiska järnvägsföretag, av vilka många är väldigt dåliga i jämförelse med Det är viktigt att vi har en helhetssyn just gentemot andra transportslag. Det finns en fara för att godstransporterna på motorväg ökar när järnvägspolitiken ställs om på ett snabbt och ogenomtänkt sätt. Jag vill bara hänvisa till det pågående utredningsarbetet. Det skall faktiskt fattas beslut om avreglering i höst.

Fru talman! Jag håller helt med Elisa Abascal Reyes om att det är viktigt att miljöns behov tillgodoses. Det skall göras genom diverse statliga beslut och genom andra beslut, där vi sätter rätt priser. Vi är mycket för att använda ekonomiska styrmedel för att värna om miljön. Därefter kan den enskilda individen ha full frihet att välja sina villkor. Jag håller också med om att SJ är ett ovanligt bra järnvägsföretag. Det skall inte ses som någon kritik mot SJ att jag säger att monopolet som system är dåligt. Frågan återstår ändå: Vad tror Miljöpartiet att det skall tjäna till att säga att länsjärnvägsföretagen - länstrafiken - skall kunna få köra i angränsande län? Det är ändå en liten petitess i sammanhanget. Det ger ingen nämnvärd ökad konkurrens utan öppnar bara för ett visst monopol att vidga sin verksamhet litet grand geografiskt. Det är inte alls säkert att det är de trafikrelationerna som individerna har behov av att åka i.
Fru talman! Jag kan konstatera att yttrandet inte riktigt överensstämmer med motionstexten. Det har jag ansvaret för. Vi skrev "trafikföretag" i motionen. Det innebär att företag som har behov av att transportera skall kunna göra det in i angränsande län för att nå fram till stomjärnvägen - t.ex. LKAB. Vi ser i dag inte en avreglering som en möjlighet att stärka järnvägens ställning. Vi ser en partiell avreglering som en möjlighet att göra det, men vi är i detta skede inte beredda att ta ansvaret för en dålig avreglering. Det tror jag att Lennart Fremling trots allt har förståelse för.
Fru talman! Jag tycker nog att Elisa Abascal Reyes buntar ihop Centern och Folkpartiet på ett litet ovarsamt sätt när det gäller synen på avreglering. I Centern har vi en synnerligen pragmatisk inställning till avregleringsfrågorna. Det finns absolut inga ideologiska övertoner i detta. När man ser tillbaka några årtionden och konstaterar hur SJ har utvecklats tror jag också att Miljöpartiet är berett att gå med på att det är just ett nytt marknadsorienterat synsätt som har lyft järnvägstrafiken i det här landet. Tänk om SJ hade fortsatt att lunka på i det synsätt som man hade på 50 och 60-talet. Då är jag rädd att vi knappast haft några järnvägar kvar på Tack vare att SJ blev mer marknadsorienterat och fick ett mer kundorienterat synsätt har faktiskt mycket hänt. Jag kan ta två exempel. När det gäller godstrafiken har vi under senare år sett lokala short-line-bolag växa upp med en flexibilitet och ett helt annat synsätt, obyråkratiskt, osv. De har kunnat ta marknadsandelar över till järnvägstransporterna, och det är väl bra? Det borde också Miljöpartiet tycka. Det andra exemplet är den kollektivtrafik som stora länshuvudmän svarar för. Där har också avregleringen inneburit att vi har fått en helt annan utveckling. Vi har faktiskt fått tågtrafik i ökad utsträckning, bl.a. i mitt eget hemlän Gävleborg, där man nu framgångsrikt kör tåg mellan Ljusdal och Gävle. Det hade aldrig varit tänkbart om SJ haft monopol på det området. Det är viktigt att kunna utnyttja marknaden och konkurrensen där det ger bra effekter. Men det är viktigt att se till vad man får betala och väger in miljöhänsyn, regionala hänsyn och sådana saker. Då blir marknaden och avregleringen någonting bra.
Fru talman! Jag tror att Sven Bergström och jag har ganska lika åsikter. Jag tackar för den pragmatiska synen. Den kan kanske båda för en god samstämmighet i framtiden. Miljöpartiet har självfallet också en ganska så pragmatisk inställning till just avregleringen av järnvägen men förstås en ideologisk inställning till trafikpolitiken i stort. Vad gäller det ställningstagande som Miljöpartiet har gjort i dag innebär det inte att vi är emot avreglering. Vi kan tvärtom tänka oss en avreglering på sikt. Vi menar att det går att vänta till hösten att fatta beslut om det, och vi menar också att det går att göra stegvis. Vi tror att det är ett bra sätt att lösa de problem som finns i dag, och jag tror att det är ett bra sätt att gå till väga.
Fru talman! Det senaste inlägget tyckte jag lät bra. Även i mitt första inlägg konstaterade jag att jag inte trodde att det finns så särskilt stora olikheter mellan partierna i synen på avreglering. Jag utgår ifrån att också Socialdemokraterna med viss tidsförskjutning kommer att landa på ungefär samma ståndpunkt under hösten.
Fru talman! Just det. Därmed borde samtliga partier kunna bli eniga om hur avregleringen skall gå till, vilken tidplan som skall gälla, osv. Jag tror inte att vi skall göra någon stor strid av att det skiljer några månader.
Fru talman! Miljöpartiet har en välvillig inställning till avreglering i detta läge men med vissa förbehåll. Självfallet har SJ:s marknadsorientering till stor del bidragit till det uppsving som affärsverket har haft. Men det uppsvinget har även kostat. Det har kostat uppoffringar som vi inte ser men som ändå finns. Vi är rädda för att fler sådana uppstår, t.ex. ur ett regionalpolitiskt perspektiv. Det är alltså på basis av detta som vi har tagit ställning i dag. Vi i Miljöpartiet har ännu inte bestämt hur vi kommer att ta ställning i höst. Det beror helt på hur Socialdemokraternas förslag då kommer att se ut och det underlag som finns.